Fru talman! Ett motiv för införande av lokalradio var att åstadkomma möjlighet att till hela länen föra ut en ökad samhällsinformation om vad som händer inom länen. Med denna bakgrund föreslogs i proposition 1975:13 att landet skulle indelas i 24 lokalradioområden, i huvudsak sammanfallande med länsgränserna. Detta var en viktig sak. Det enda större undantaget i denna gränsindelning gällde Västsverige, där områdesgränserna för Radio Trestad och Radio Göteborg delade Älvsborgs län samt Göteborgs och Bohus län mitt itu. Det var, enligt propositionen, hänsyn till de näringsgeografiska sambanden över länsgränserna som motiverade denna avvikelse.

Den gräns som i lokalradiohänseende skulle komma att dela landskapet på tvären kan inte komma att upplevas som naturlig. Stenungsund, Orust och Tjörn är ingalunda entydigt orienterade mot Göteborg utan vänder sig också mot Uddevalla. Likaså har Uddevalla Lysekils-regionen och norra Bohuslän mycket gemensamt med residensstaden och de expansiva länsdelarna kring Göteborg.

På samma sätt ställs den södra länsdelen egentligen utanför vad som händer norrut. Det är viktigt för hela länets befolkning att lokalradion får sådan organisation att program som berör hela Bohuslän kan avlyssnas i hela länet. Det är vår förhoppning att problemen med det delade länet får en bra lösning i det planeringsarbete som pågår. Kulturutskottets uttalande att en helhetssyn bör läggas på lokalradions utveckling i Göteborgs och Bohus län och i Älvsborgs län är viktigt. Det är viktigt för samhällsinformationen, det är viktigt från kulturell synpunkt. Fru talman! Jag har inget yrkande.

Fru talman! Ända från det ögonblick då den dåvarande socialdemokratiska Onsdagen den regeringen lade fram sin proposition om lokalradions utformning i vårt land, 28 november 1979 har vi riksdagsledamöter från Borås och Sjuhäradsbygden fört en envis kamp mot förslaget och sedermera riksdagsbeslutet rörande vårt eget område. Vi har med rätta varit kritiska och missnöjda. Stick i stäv mot en enhällig radioutredning frångick regeringen och riksdagsmajoriteten principen om ett lokalradioområde i varje län. Just Älvsborgs län ställdes helt utanför eget område och delades i stället upp på två andra. Borås och Sjuhäradsbygden fördes till Radio Göteborg, som redan utan detta tillskott var ett alldeles för stort och oformligt och därmed också svårhanterligt område. Också mängder av andra tungt vägande sakskäl talade för ett särskilt lokalradioområde med Borås som centrum. Eftersom de skälen redan redovisats åtskilliga gånger i den här kammaren, nöjer jag mig nu med att erinra om Sjuhäradsbygdens rent geografiska omfattning, den lämpliga storleken på folkmängden, näringslivets alldeles speciella inriktning och Borås som en centralort i ordets rätta bemärkelse. Men inga aldrig så tunga sakskäl hjälpte. Kulturutskottet och därmed riksdagsmajoriteten följde regeringsförslaget. Så har det sedan förblivit, trots upprepade framställningar om en ändring. Detta har skett i form av riksdagsmotioner; det har också skett i ett yttrande från en enhällig länsstyrelse i Älvsborgs län. Men trägen tycks till slut vinna. Även om kulturutskottet också denna gång pliktskyldigast yrkar avslag på motionerna, så har dock hela frågan fallit framåt i den riktning vi motionärer eftersträvar. Utskottsskrivningen andas denna gång en för oss motionärer mycket positivare inställning än vad som tidigare varit fallet. Utskottets hänvisning till det pågående planeringsarbetet inom lokalradioföretaget och framför allt till vad Radio Göteborg kommit fram till i sitt utredningsarbete är enligt min mening av den karaktären, att utskottet i förlängningen ser en lösning av frågan som står i överensstämmelse med den uppfattning som råder i Sjuhäradsbygden och som vi motionärer förfäktar. Det vore angeläget att få denna inställning bekräftad av utskottets talesman i den här debatten. Det är alltså min uppfattning att vi nu med tillförsikt kan se fram mot en ändrad områdesindelning, innebärande att Sjuhäradsbygden får en egen lokalradioorganisation. Det är också min förhoppning att resurstilldelningen därvid blir sådan, att verksamheten kan drivas på ett så ändamålsenligt sätt och i en sådan omfattning, att den blir till gagn för människorna i bygden. Fru talman! Som framgår av vad jag här anfört har jag inget särskilt yrkande i ärendet.

Fru talman! Sedan riksdagen år 1975 antog propositionen om lokalradion har vi från Västsverige varje år motionsvägen aktualiserat frågan om lokalradions organisation där. Även vid årets riksmöte har ett flertal motioner 61 i samma fråga väckts. Som de båda föregående talarna framhållit gjordes ett rent organisatoriskt avsteg när man inte följde länsgränserna vid inrättandet av lokalradion för Västsverige. Radio Göteborg omfattar i dag ett område bestående av två landsting, två län och 19 kommuner, därav Sveriges näst största kommun, och man har ett befolkningsunderlag på 880 000 invånare. Med utgångspunkt i den erfarenhet vi under dessa år har vunnit av lokalradion, som trots de organisatoriska förhållandena har gjort ett bra jobb, hävdar vi att denna arrondering är ytterst olämplig. De kommuner som befinner sig i periferin får inte den täckning i lokalradion som vore önskvärd. I en motion som jag tillsammans med partivänner från Göteborgs och Bohus län väckte inför detta riksmöte föreslås den förändringen att Göteborg och Borås får egna sändningsstationer samt att Alingsås och Stenungsund får framtida sändningsmöjligheter. Vi vill att Radio Göteborg blir en paraplyorganisation för dessa fyra lokalradioområden. Sedan vi väckte denna motion har man inom lokalradion tittat på organisationen. Det är intressant att konstatera att Radio Göteborg för lokalradiobolaget har presenterat förslag som i stora delar sammanfaller med de funderingar som vi har framfört i vår motion.

Som Hans Nyhage framhöll har kulturutskottet — äntligen höll jag på att säga — visat en viss förståelse för de problem som kännetecknat lokalradiosituationen i Västsverige. Men man är väldigt försiktig när det gäller att ge uttryck för någon uppfattning i frågan.

Jag vill gärna att utskottets talesman verifierar att kulturutskottet delar lokalradions synpunkter i dessa frågor. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi inte helt och hållet överlåter denna frågas handläggning till lokalradiobolagets ledning. Jag menar att regering och riksdag också har ett ansvar i denna fråga och att riksdagen bör ge uttryck för en uppfattning i frågan. Därför ser jag fram emot att utskottets talesman gör den deklarationen, för den skulle ge lokalradiobolagets ledning en uppfattning om hur man skall hantera planerna. Det är, fru talman, nödvändigt att göra en organisatorisk förändring i ett lokalradioområde med ett befolkningsunderlag som uppgår till i det närmaste 1 miljon. Ett sådant lokalradioområde kan inte jämställas med ett lokalradioområde för ett enda län och med ett befolkningsunderlag som kanske uppgår till en tiondel av det befolkningstal som gäller för Radio Göteborg.

Fru talman! I kulturutskottets betänkande nr 13 behandlas tre motioner Onsdagen den om lokalradion, och alla tre motionerna berör lokalradion i Västsverige, vilket 28 november 1979 också framgått av de tre föregående inläggen. Jag vill först redogöra för bakgrunden till områdesindelningen för lokalradion. 1969 års radioutredning föreslog att landet skulle indelas i 36 lokalradioområden. Av 24 län skulle 13 få egna lokalradioområden, och de återstående 11 länen skulle uppdelas i två eller tre områden. Denna uppdelning av länen i flera lokalradioområden mötte övervägande negativ kritik från remissinstanserna inom berörda län. När så lokalradiopropositionen kom 1975 förordade statsrådet länen som områden för lokalradion. Undantagna från den regeln blev två län i Västsverige — Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län. Här pekades det på att det fanns bl.a. starka näringsgeografiska samband över länsgränserna, och på vissa håll var de så omfattande att det för lokalradions del fanns starka motiv för ett undantag från en indelning som följde länsgränserna. Resultatet av detta blev att de norra delarna av Älvsborgs län och Bohuslän bildade ett område med tyngdpunkten i trestadsregionen Uddevalla-Vänersborg-Trollhättan — Radio Trestad. Sedan bildade Göteborg och Borås med omkringliggande kommuner ett lokalradioområde — Radio Göteborg/Sjuhärad, där Borås fick en egen lokalredaktion, som inte bara förser Radio Göteborg med programstoff för sändning över hela området utan dessutom har möjlighet till egna sändningar över Radio Sjuhärad, som omfattar Borås med omkringliggande kommuner. Älvsborgs län, som är landets fjärde i storlek, fick med den här områdesindelningen ingen egen lokalradio, och detta bäddade för viss kritik. Kritik kom från Vänersborg och Trollhättan mot att lokalradion placerades i Uddevalla. I Boråsregionen, som befolkningsmässigt fyller kraven väl för en egen lokalradio, har man sedan starten varit missnöjd med sin status som försöksstation, s.k. satellitstation. Och i Göteborg har man tyckt sig ha för litet resurser till sitt stora område, där man bl.a. skall dela med sig av sin tid för program om Borås och Sjuhärad och till de mellersta delarna av Älvsborgs län, nämligen Alingsåsregionen. Många här berörda, och då inte minst ledningarna för Sveriges Lokalradio, Radio Göteborg/Sjuhärad och Radio Trestad, har hela tiden varit medvetna om de många svårigheter som lokalradion har i dessa två län, som i sig rymmer både storstadsproblematik och glesbygdsfrågor. Det fanns från början i dessa två län ingen enkel patentlösning för lokalradions områdesindelning — det skall vi vara medvetna om. I utskottsbetänkandet finns det utförliga redogörelser för dels utvecklingsplanen för lokalradion, som en planeringsgrupp inom Sveriges Lokalradio arbetat med, dels långtidsplanen som Radio Göteborg/Sjuhärad nyligen färdigställt för sitt lokalradioområde. Av dessa planer framgår ganska tydligt att man är väl medveten om de problem som aktualiserats av motionärerna och som de tre föregående talarna pekat på i sina inlägg. Trots den korta tid som lokalradion arbetat har man, tror jag, blivit klar över hur man skall få förbättringar till stånd i de två berörda länen. Och dessa förbättringar är 63 naturligtvis beroende av de resurstillskott som ställs till förfogande. Märta Fredrikson och Kurt Hugosson berörde i sina inlägg bl.a. situationen i södra Bohuslän och Göteborgsregionen och hade synpunkter på lokalradion i detta område. Nu finns det — som framgår av betänkandet — en planeringsgrupp inom Sveriges Lokalradio som arbetar med problem som finns i en storstadsregion och dess närhet. Här berörs, utöver de problem som lokalradion har i våra tre storstadsområden — Stockholm, Göteborg och Malmö — även speciella problem som finns i våra nordligaste län, Norrbotten och Västerbotten. I den planeringsgruppen kommer sådana synpunkter och problem som Märta Fredrikson och Kurt Hugosson tagit upp i sina inlägg att behandlas. Till Hans Nyhage vill jag säga att vi från utskottets sida finner att det är värdefullt att de frågor om lokalradiosituationen i Västsverige som i flera år aktualiserats i bl.a. riksdagsmotioner från södra Älvsborg nu får en ingående behandling i det planeringsarbete som bedrivs inom lokalradioföretaget. Vi konstaterar också från utskottets sida att förslagen som Radio Göteborg/Sjuhärad presenterar i sin långtidsplan innebär lösningar som sammanfaller med de önskemål och yrkanden som Kurt Hugosson m.fl. har i sin motion och som han nu ytterligare belyst i sitt inlägg här. När nu planeringsarbetet är så långt framskridet och då vi inom en snar framtid kan förvänta oss ett ställningstagande från lokalradioföretagets sida, anser kulturutskottet att vi skall avvakta detta. Vi bör därför inte nu göra några uttalanden med anledning av yrkandena i de motioner som är fogade till detta kulturutskottsbetänkande nr 13, som jag, fru talman, härmed vill yrka bifall till. Sedan ville Kurt Hugosson att jag från utskottets sida skulle klargöra vår inställning. Jag vill bara säga att jag inte har bemyndigande att ge honom ytterligare svar, utöver vad utskottet sagt. Vi avvaktar nu det snara ställningstagande som kommer från lokalradioföretagets sida om en lösning på de här problemen.

Fru talman! Det är naturligtvis mycket bra att dessa frågor blir föremål för behandling i det planeringsarbete som lokalradiobolagets styrelse nu har påbörjat. Jag vill också passa på tillfället att säga att det är ett utomordentligt bra underlag som Radio Göteborg har presenterat i anslutning till detta planeringsarbete. Jag uppfattar också kulturutskottets skrivning som en bra belysning av de problem som vi från Västsverige har aktualiserat under fyra års tid. Men det är litet förvånansvärt att kulturutskottets talesman inte är bemyndigad att ha någon uppfattning i denna fråga. Det är ju ändå regering och riksdag som har fattat besluten om hur lokalradion organisatoriskt skall vara uppbyggd. Och det är regering och riksdag som har lagt fast de olika lokalradioområdenas gränser. Det gjordes vid behandlingen av lokalradiopropositionen år 1975. Jag uppfattar kulturutskottets skrivning så, att man numera, efter ett träget arbete och ett träget motionerande från oss i Västsverige, är medveten om att speciella problem här föreligger men inte vågar ha någon uppfattning. Nr 39 Olle Eriksson sade att lösningen av dessa problem naturligtvis också sammanhänger med resurstillgången. Självfallet gör den det, och vi är medvetna om det. Vi vet också att resurserna är knappa och att varje lokalradioområde och varje chef för ett sådant område slåss för varje krona man kan få. Självfallet skall man också göra det.

Med den nya organisation som Sveriges Radio numera har har det blivit än mera komplicerat att föra denna resursdiskussion. Därför hade det varit värdefullt, om kulturutskottet ändå hade tyckt något i sakfrågan, i synnerhet som kulturutskottet uppenbarligen delar Radio Göteborgs och samtliga motionärers synpunkter. Fru talman! Detta påminner mig om en historia. För ett antal år sedan hade vien bohuslänning här i riksdagen. Han motionerade om att vi skulle få en ny fyr på den svenska västkusten. Vid riksdagsbehandlingen var denne motionär mycket bekymrad, och då kom kollegerna till honom och sade: ”Varför är du så bekymrad? Du har ju fått en positiv skrivning på din motion.” ”Ja”, sade motionären från Bohuslän, ”det är naturligtvis bra med en positiv skrivning, men jag begriper inte hur skepparen i dåligt väder skall kunna segla på en positiv skrivning om inte fyren finns.” Det är litet grand av den karaktären i kulturutskottets skrivning. Man redovisar på ett föredömligt sätt de svårigheter som föreligger för lokalradion i Västsverige, men man drar inte konsekvenserna. Men min förhoppning, fru talman, är att efter alla dessa år och med det planeringsunderlag som framkommer inom lokalradion skall vi ändå få lokalradions ledning att begripa att man måste göra en förändring av gränserna för lokalradion i Västsverige.

Fru talman! Vi skall vara medvetna om att lokalradion har befunnit sig i en uppbyggnadsperiod och gör det fortfarande.

Det är litet svårt att gå ut och bara lösa vissa problem på enstaka orter — vi måste göra det sammanhållet och få en helhetslösning. Jag tycker att jag i mitt förra inlägg klart uttalade vad utskottet anser i dessa frågor.

När vi sedan ser resultatet av planeringsarbetet får vi ta ytterligare ställning till dessa frågor, om så krävs, för att därmed klara ut många av de problem som finns i de berörda lokalradioområdena.

Fru talman! Allemansrätten och vad därmed sammanhänger har debatterats många gånger här i vår riksdag. Enligt min uppfattning har diskussionen i alltför stor utsträckning präglats av den obefogade misstanken att de som kritiserat eller velat kodifiera allemansrätten varit ute för att privatisera den. I ivern att bevara den intakt har så de med sedvanerätten förenade skyldigheterna kommit bort, och när det har gällt att marknadsföra de av våra naturresurser som är av särskilt värde för friluftsliv och turism, har många gånger allmänheten och inte minst utländska turister ingivits en fullständigt felaktig uppfattning om innebörden av denna sedvanerätt. Den här gången är utskottet enigt, och med tillfredsställelse noteras dess klara uttalande till förmån för information i hithörande frågor. Jag vill därför redan nu säga att jag inget annat yrkande har än om bifall till utskottets förslag. Låt mig bara kommentera det som hastigast. Beträffande informationen kan det förtjäna påpekas att denna inte får blir en engångsföreteelse. Nya ungdomskullar växer till, och nya medborgarkategorier sällar sig till friluftsfolkets skaror. Det måste ny och upprepad information till för att göra även dessa medvetna om allemansrättens ”du får — du får icke”. I informationen måste också komma fram att naturen är en arbetsplats — det gäller såväl åker och äng som skog och vatten — och att, som utskottet betonat, allemansrätten inte får åberopas som stöd för ett beteende som innebär påtaglig olägenhet för annans näringsutövning. Av det framgår också att man exempelvis inte kan, som faktiskt skett, yrka på förbud mot avverkning av visst bestånd, eftersom bärplockningen skulle försvåras. Men Nr 39 det bör också framhållas vad utskottet sagt om ömsesidig hänsyn och Onsdagen den förståelse. 28 november 1979 Jag vill också fästa uppmärksamheten på vad utskottet anfört om det allt intensivare utnyttjandet av våra naturresurser för rekreation och friluftsliv. Ett försiktigt och omdömesgillt umgänge med naturen behöver knappast ens i närheten av tätorter medföra någon katastrofal nötning av naturen, även om en viss styrning kan bli nödvändig. Men det kan inte vara i överensstämmelse med allemansrättens anda att alla nya leksaker skall få användas i naturen hur som helst, t.ex. grundgående farkoster som berövar sjöfågeln dess sista fredade tillflyktsort i skärgårdsvikarna. Terrängkörningslagen kan behöva utvidgas till andra områden. Visst är det bra med ny företagsamhet, inte minst i nuvarande ekonomiska läge, men nog blir man betänksam inför den kommersialisering av vår allemansrätt som skett i och med att inom lämpade områden kanotuthyrningsstationer vuxit upp som svampar ur jorden. Borta är friden för fiskgjuseparen, den lilla holmen i sjön har blivit full av ölburkar, elden har totalförstört andra idyller, dit kanoterna kommer kan ingen brandkår nå, osv. Till detta kommer den risk för spridning av kräftpesten till ännu friska vatten som man inte kan utesluta som följd av kanotsportens explosionsartade tillväxt. Vad jag här sagt är ingen svartmålning — tyvärr. Och det kan hända att utvecklingen blir sådan, att ingrepp i allemansrätten måste ske. En naturvårdsintendent i västra Sverige har t.o.m. frågat, om vi har råd att ha kvar den oinskränkt. Våra efterkommande kommer inte att tacka oss för att vi inte itid stoppat en exploatering som gjort allemansrätten i det närmaste värdelös för dem. Utskottet har uttalat sig för en förbättrad information, men som en liten varning till allemansrättens missbrukare bör också ses utskottets ord att särskilda åtgärder från riksdagens sida f. n. — jag upprepar: f. n. — inte synes nödvändiga. Vi får aldrig glömma bort att när allemansrätten började utkristalliseras hade vårt land låt oss säga 800 000 invånare. I dag har vi en bra bit över 8 miljoner. Dessutom har dessa semester och annan fritid plus diverse bekväma fortskaffningsmedel för att ta sig ut till naturen på ett sätt som medeltidens svenskar aldrig kunde drömma om. Sådant kan bli katastrofalt för naturen, men vi kan bevara den klenod som allemansrätten innerst inne är, om man hos dem det vederbör följer upp utskottets förslag. I förhoppning om att så sker yrkar jag än en gång bifall till det förslaget.

Fru talman! Frågan om ozonskiktets bevarande kan snart bli det allt överskuggande miljöproblemet även här i Sverige. Man kan fråga sig om vi egentligen inte håller på att förstöra förutsättningen för mänskligt liv på jorden, vilket naturligtvis måste vara ett av de allvarligaste spörsmålen att ta itu med i riksdagen. Förra året behandlade vi i riksdagen frågan om freongasernas inverkan på Nr 39 ozonskiktet. Då tog de borgerliga ledamöterna själva ett initiativ och drev Onsdagen den igenom en lösning. Jag vill gärna säga att jag tyckte det var mycket bra, men 28 november 1979 freongaserna är ändå ett mikroskopiskt problem i förhållande till de problem som hör samman med alla de kemiska medel som vi använder och de Luftvård förbränningsgaser som skapas. Många av dessa medel och gaser innehåller ju giftiga stoffer som kan förstöra ozonskiktet. På detta område har det alltså inte tagits liknande initiativ på borgerligt håll. Utskottet skriver om den socialdemokratiska motionen att det avvaktar fortsatt forskning. Litet tidigare i utskottsbetänkandet skriver man att Sverige inte kan delta i internationellt forskningssamarbete, eftersom ozonforskningen i Sverige är av liten omfattning. Då kan man fråga sig om riksdagen, som vi har krävt i vår motion, inte bör begära en utredning som klarlägger problemen i samband med alla dessa medel som kan förstöra ozonskiktet. Utskottets majoritet skriver att denna fråga bör lösas internationellt. Men det internationella arbetet går ju långsamt, eftersom många nationers intressen skall tas till vara. Det finns också stora kapitalintressen i konstgödsel, olja och kemikalier som arbetar emot. Jag har helt nyligen sett hur små, små steg man på det internationella planet tar mot en bättre miljö. Bl. a. kan man, enligt en rapport i år, först 1983 förvänta sig verkligt aktiva åtgärder mot de luftburna föroreningarna. Det finns många stenar på vägen när det gäller det internationella samarbetet. Därför kan man fråga sig om vi verkligen kan dröja mycket längre med att ta initiativ, så att något sker på det internationella planet. Även centerpartiet har i en motion, innan partiet kom i regeringsställning, ivrat för ett skydd för ozonskiktet. Då borde det inte oroa den borgerliga regeringen så mycket, om även riksdagen klart sade ifrån att den på detta område vill ha bestämda och snara åtgärder. Vid övergång i många u-länder till en ny teknik inom jordbruk och varuproduktion bör man från början ta hänsyn till miljöaspekterna, varvid man väl främst bör ta upp frågan om ozonskiktet. Man kan egentligen säga att klockan globalt sett är fem minuter i tolv i fråga om skyddet av ozonskiktet. Om några år är klockan kanske en minut i tolv när det gäller att rädda mänskligt liv på jorden. Vi bör alltså inte slå oss till ro med dagens långsamma takt. Sverige har tidigare visat sig kunna ta internationella initiativ, och enligt socialdemokraternas uppfattning bör Sverige också aktivt och snabbt verka för vår uppfattning att åtgärder snarast bör sättas in på forskning och utredning, både här i Sverige och utomlands, för att skapa en konvention på detta område, så att vi snart kan bygga upp ett bra skydd för ozonskiktet. Detta, fru talman, är syftet med vår reservation, som jag härrned yrkar bifall till.

Fru talman! Jag kan instämma i det mesta av vad Grethe Lundblad hade att säga. Jag vill understryka att det här är en mycket allvarlig fråga — en fråga 69 som faktiskt hela mänskligheten och allt liv på jorden är beroende av att vi löser, nämligen att inte våra ozonlager skadas och förstörs ännu mer. Där finns ingen oenighet. Vi är också eniga, Grethe Lundblad och jag — och, hoppas jag, även övriga här— om hur viktigt det är att regeringen driver på och försöker ta initiativ på det internationella området, försöker skynda på det hela. Det är ju precis som Grethe Lundblad sade. Det går trögt. Det tar lång tid. Det är besvärligt. Man har kanske inte på alla håll riktigt gjort klart för sig hur allvarligt det här är. Då har vi förhoppningsvis begripit det litet grand bättre i Sverige. Vi bör försöka trycka på och göra vad vi kan för att skynda på det hela, för att försöka få andra regeringar och parlament att förstå hur väsentligt det är att man gör något åt den här frågan. På den punkten finns ingen oenighet även om man skulle kunna tro det när man läser reservationen. Men utskottsmajoriteten påpekar just hur viktigt det är att regeringen i internationella sammanhang fortsätter att verka för begränsning av användning av sådana ämnen som kan tänkas skada ozonlagren. Men vi i majoriteten tror inte att det för saken ett enda dugg framåt att vi försöker vifta med pekpinnar framför den svenska regeringen. Det är inte den som är det stora hindret i det här fallet. Hade det varit det hade problemet nog varit en aning enklare att lösa. Regeringen driver faktiskt på en del. Grethe Lundblad talar här om transport av långväga luftföroreningar, och vi har just i dagarna fått en konvention mot sådana undertecknad. Jag beklagar och jag håller med om att det tar litet tid innan något blir gjort, men det är ändå inte från svensk sida som man har bromsat. Tvärtom har vi från svensk sida försökt pressa fram det hela för att få både en hårdare konvention och ett snabbare ikraftträdande. Det är andra länder, som haft en uppfattning helt motsatt Sveriges, som under tryck hartvingats gå med på konventionen. Det betyder inte att vi från svensk sida är eller får vara nöjda med resultatet. Vi måste fortsätta vårt arbete, men vi har ändå kommit en bit på väg. Detsamma gäller frågan om ozonlagren. Det enda konkreta kravet i reservationen är ett krav på utredning. Det låter ju bra, framåt och aktivt — men ett av problemen när det gäller ozon är att det är mycket svårt att finna ett par vetenskapsmän som har enstämmig uppfattning avseende vad som skadar och hur det påverkar ozonlagren. Den punkt där man har en någorlunda samstämmighet är frågan om freoner, något som regeringen i december 1977 förbjöd — alltså en aning tidigare än Grethe Lundblad nämnde. Det är riktigt att förbudet inte trädde i kraft på allvar förrän vid halvårsskiftet i år, men beslutet har trots allt funnits ett tag. Men uppriktigt sagt, fru talman, den absolut lämpligaste åtgärd man kan tänka sig är väl ändå inte att tillsätta en statlig utredning, som skall sitta och titta på utsläpp som skadar ozonlagren — när man inte ens riktigt vet vad som skadar dem. Jag är mer inne på att forskningen bör förstärkas och uppmuntras. Där ligger vi kanske för dåligt till i Sverige. Vidare måste vi fortsätta med ett intensivt internationellt samarbete för att kunna få ordning på de här problemen. De är verkligen livsavgörande och Nr 39 livshotande, och vi måste lösa dem. Onsdagen den
Fru talman! Det är ändå rätt märkligt att Torkel Lindahl här på punkt efter Luftvård punkt håller med om mitt resonemang och därmed också i och för sig håller med om kraven i vår partimotion, där vi hemställer att riksdagen hos regeringen skall begära en kartläggning av de utsläpp som kan påverka ozonskiktet och anhåller att regeringen aktivt skall verka för att få till stånd en internationell konvention till skydd för ozonskiktet. Både i utskottsbetänkandet och i det som Torkel Lindahl nu anför håller man i och för sig med oss — men man kan inte rösta för att det som står i motionen skall ges regeringen till känna. Jag kan inte se annat än att det egentligen här bara är fråga om prestige. Det skulle vara en kraftfull insats om en enig riksdag krävde att nu skall vi sätta i gång och göra något på allvar åt detta problem, så att det inte till slut blir en katastrofsituation. Det är konstigt att när det gäller kärnkraft och liknande, då kan man vidta kraftfulla åtgärder när det finns katastrofrisker. Men på det här området där det smygande kan komma att bli en ännu större katastrof för mänskligheten är man inte beredd att sätta till de utredningsresurser som behövs och utföra det kraftfulla arbete på ett internationellt plan som måste till, utan här vill man tassa fram och bara använda försiktiga medel. Jag tycker att ärendets allvar kräver att en enig riksdag fattar beslut om att säga ifrån att här måste ske något snabbt, och jag måste fasthålla kravet på att reservationen skall bifallas.

Fru talman! Om någon redan håller på och springer, så är det inte lönt att börja tjata och ge vederbörande order om att sätta i gång att springa. Det är ungefär det den här diskussionen rör sig om. Skillnaden är egentligen att vi är eniga om vad som behöver göras. Vi är kanske inte fullt så eniga om att det redan håller på att ske. Socialdemokraterna vill tydligen markera att de är aktiva och framåt och att här skall det vidtas kraftåtgärder. Jag anser faktiskt att man redan håller på att jobba med att vidta kraftåtgärder så gott man kan. Slag i luften från riksdagens sida, även om det rör sig om luftvård, tror jag inte vi har någon större glädje av. Fru talman! Jag glömde i mitt förra anförande att yrka bifall till utskottets hemställan. Jag gör det nu.

Fru talman! När man talar om luftföroreningar så tänker man kanske i första hand på bilavgaserna. Men på senare tid har många människor alltmera börjat oroa sig över luftföroreningarna från flyget. Många befarar att flygavgaserna är ett större problem än vad som hitintills framkommit i debatten. Och för boende runt våra flygplatser — som t.ex. Bromma flygplats — upplevs luftföroreningarna från flyget som en stor sanitär olägenhet. 7n Enligt beräkningar som gjorts kommer flygutsläppen av t.ex. benspyren, som är ett starkt cancerframkallande ämne, av kväveoxider och av aldehyder, som är starkt luktande, att öka kraftigt. Man beräknar bl.a. att emissionerna av kväveoxider kommer att öka åttafaldigt när det gäller Bromma och att utsläppen av aldehyder och stoft kommer att sexfaldigas resp. nästan fördubblas fram till 1985 jämfört med 1973. Genom den stora ökning som har skett på senaste året av jettrafiken på Bromma har också föroreningarna och inte minst den fotogenliknande lukten ökat kraftigt. Det är därför inte att undra på att människorna som bor runt Bromma flygplats är oroade. De frågar sig hur skadliga luftföroreningarna egentligen är, och de oroar sig för att framför allt barnen skall ta skada. Själva oron i sig innebär ju en psykisk påfrestning i avvaktan på resultat och ytterligare kunskap. Jetavgasforskningen bör därför uppmärksammas och tas med i de nuvarande och framtida medicinska forskningsprogram som bedrivs av samhället. Det gäller dels forskning som initierats av arbetarskyddsfonden och som då närmast berör alla dem som arbetar på olika flygplatser i Sverige, dels sådan forskning som initieras av naturvårdsverket. Nya internationella rön och även den forskning som bedrivs i Sverige beträffande andra luftföroreningar än från flyget kan också komma att bidra till ökat kunnande om jetavgaser och alla de ämnen som förekommer i dessa gaser. Den mätning av flygavgaserna vid Bromma flygplats som påbörjats nu i november av miljöoch hälsovårdsnämnden i Stockholms kommun är värdefull, eftersom de mätningar som gjorts vid Arlanda och Landvetter och som omnämns i utskottsbetänkandet knappast kan vara jämförbara. Situationen är mer komplicerad vid Bromma på grund av närheten till bostadsbebyggelsen m.m. Inte heller mätavstånden lär vara jämförbara. Halten av benspyren, som alltså är ett starkt cancerframkallande ämne, lär inte ha mätts i Arlandaoch Landvetterundersökningarna. När det gäller Bromma är det först efter det att flygplanstypen F 28 togs i drift som klagomål uppstått beträffande luftföroreningar. Tidigare gällde klagomålen endast bullerproblem. I koncessionsnämndens beslut kan man också lägga märke till att större vikt nu läggs vid luftföroreningarna. Utskottet tycks däremot inte ta så allvarligt på de här frågorna utan nöjer sig med att hänvisa till flera år gamla utredningar trots att flygtrafiken under senare år har ökat kraftigt. Man borde därför nu i vårt land liksom i USA införa gränsvärden för flygavgaser. Fru talman! Miljöoch hälsovårdsnämnden i Stockholms kommun har alltså i samarbete med naturvårdsverket denna månad startat en stor och omfattande undersökning av luftföroreningarna vid Bromma flygplats. Även om mätningar är en sak och forskning en annan har jag, trots min motion, för dagen i avvaktan på resultatet av denna undersökning och i avvaktan också på det slutgiltiga ställningstagandet till jettrafiken på Bromma nu efter koncessionsnämndens beslut inget annat yrkande än utskottets.
Fru talman! Vad gäller normer om föroreningar från jetflygplan är det så att Onsdagen den vi i Sverige inte tillverkar några civila flygplan. I den internationella 28 november 1979 lufttrafiken är Sverige egentligen ett ganska litet land, som kan delta, och också deltar, i det internationella arbetet på området. Vi följer mycket noga bestämmelserna och arbetet i USA — det är faktiskt så att det som görs i USA kommer hit. På många håll i USA finns städer som har flygplatser långt inne i stadskärnorna. Problemen där är uppriktigt sagt betydligt värre än vad de är på Bromma, och man arbetar intensivt för att försöka få lösningar på de här problemen. Eftersom USA är störst av de ytterst få länder i världen där man tillverkar trafikflygplan, kommer erfarenheterna från och bestämmelserna i USA till Sverige ganska snabbt.
Fru talman! Det är väl bra och riktigt att följa forskningen i USA. Jag menar också att det är synnerligen viktigt att vi är vaksamma i vårt eget land. Ibland hör man invändningen att föroreningarna från flygtrafiken skulle vara nästan marginella jämfört med föroreningarna från bilavgaserna. Jag vågar dock inte nonchalera föroreningarna från flygtrafiken. Jag anser det viktigt att vi får både tillförlitliga mätningar och adekvata forskningsinsatser på det här området. Att föroreningar från biltrafiken och från industriutsläppen kan vara både större och allvarligare innebär ju inte att vi för den skull inte skulle behöva angripa också flygavgasutsläppen och skadeverkningarna därav. Inte minst den ökning av flygtrafiken som nu sker talar för motsatsen.

Fru talman! Får jag först säga att jag inte har något annat yrkande än jordbruksutskottets i det här ärendet. I den motion som behandlas i jordbruksutskottets betänkande nr 11 har jag och mina medmotionärer tagit upp frågan hur man på olika sätt kan försöka att bättre utnyttja de naturtillgångar i form av bär och svamp som vi har i våra skogar. Dessa tillgångar utnyttjas i dag till mycket ringa grad. Det är i stort husbehovsplockning som förekommer, och en mycket liten del är upplagd på mera kommersiell basis. Det är beklagligt, eftersom det är verkliga och stora värden som vi låter gå till spillo genom att de får ruttna bort i våra skogar. När det först gäller svampen är det uppenbart att det krävs mera av information och upplysning till allmänheten för att människor skall lära sig att känna igen de olika svampsorterna och våga plocka dem. Jordbruksutskottet har i fjol med anledning av motioner uttalat att det finns anledning att på olika sätt öka informationen till allmänheten. Jag tycker att det är angeläget att man utnyttjar alla de kanaler i det moderna samhället genom vilka man kan hjälpa människor att ta till vara olika svampsorter. Man borde i det arbetet kunna använda olika massmedia. Framför allt TV är ett utmärkt medium just i detta sammanhang, eftersom man där för människor kan visa upp snarlika svampar, av vilka en del är giftiga, andra inte. Man borde också i undervisningen i våra skolor göra betydligt mera än i dag för att upplysa eleverna om vilka svampar som går att använda. F.n. vågar de flesta människor kanske bara plocka kantareller men går förbi en mängd utsökta svampar. Man är helt enkelt osäker om huruvida man vågar plocka dem, lägga dem i kastrullen och äta dem. Vår motion i år är något längre syftande än de två motioner som behandlades vid förra riksmötet. Vi har i den noterat att det finns en stor marknad i utlandet för de aktuella produkterna. Det råder stor efterfrågan på både bär och svamp, och vi har därför uttalat att samhället borde kunna hjälpa till för att få i gång en verksamhet på detta område. I vårt grannland Finland finns en organisation uppbyggd för detta ändamål. Man har lyckats förmedla goda kunskaper till jordbrukare och andra som bor i områden med riklig tillgång på bär och svamp. Man har också byggt upp en transportapparat för att ta emot produkterna och forsla dem vidare. Det var delvis sådana frågor som vi tog upp i vår motion. Vi tycker kanske att jordbruksutskottet borde ha skrivit något mera utförligt och inte enbart skulle ha hänvisat till det betänkande som behandlades vid förra riksmötet. Om man kunde utvidga plockandet och skapa en förädlingsindustri, skulle det föra med sig ökade arbetstillfällen i glesbygden. En sådan industri skulle kunna utgöras av små enheter förlagda inom olika glesbygdsområden. Från den synpunkten vore det också angeläget att man gjorde ordentliga undersökningar av vad man kan göra för att få i gång och för att underlätta sådan verksamhet. Vi har i motionen pekat på detta, och utskottet har också skrivit en hel del positivt om det hela. Det är vår förhoppning att det kommer fram förslag som ger möjligheter till ett bättre utnyttjande av dessa naturtillgångar, som finns i våra skogar. Med det anförda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Lennart Nilsson har frågat mig om regeringen är villig att medverka till att människor i glesbygd inte får högre kostnader per mil i samband med bussresor än tågresenärerna. Jag håller helt med Lennart Nilsson om att de olika taxorna i kollektivtrafiken kan innebära problem för resenärerna. Det är angeläget att personer som bor i glesbygd erbjuds kollektivtrafik till rimlig kostnad och med rimlig standard. Bakgrunden till SJ:s lågprissatsning är det trafikpolitiska beslutet och den avlastning av fasta kostnader som det medförde. Beslutet byggde i sin tur på den samhällsekonomiska analys av vägoch järnvägstransporter som trafikpolitiska utredningen gjort. Utredningen fann att priserna på järnvägsresor ofta är högre än vad som är motiverat med hänsyn till samhällets merkostnader för att ta med ytterligare passagerare på tåget. Utredningen fann däremot att priserna inom vägtrafiken i genomsnitt rätt väl följde samhällets merkostnader för resorna. Man kan inte finna någon grund i riksdagens beslut för att generellt öka subventionerna till busstrafiken. Däremot kan det av trafikpolitiska skäl behövas stöd till speciella former av busstrafik. I årets statsbudget finns anslag på ca 135 milj.kr. upptagna för stöd till busstrafik som i stor utsträckning går i glesbygder. Kommunerna bidrar också med stora summor. I takt med att det samlade huvudmannaskapet för busstrafiken under de närmaste åren genomförs inom resp. län kommer statsbidraget att öka, och det blir de nya huvudmännen som beslutar om de kommunala bidragen. Det samlade huvudmannaskapet möjliggör nya regionalt samordnade taxor för kollektivtrafiken. Huvudmännen får bestämma taxenivån och vilka rabatter som kan prövas. Staten eller SJ bör inte föregripa dessa bedömningar. Då det gäller den kollektivtrafik som går mellan olika regioner har regeringen tillkallat en särskild utredare med uppdrag att utreda samordningen av taxorna. Med tanke på att det finns flera huvudmän för trafiken och många olika trafikföretag kommer utredningen att få lösa komplicerade administrativa problem. Men syftet är att det skall bli mindre krångligt och jämfört med i dag relativt billigare att göra en resa med flera trafikföretag eller trafikmedel.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det andas i varje fall en positiv syn på en del saker.

Dessa exempel kan gälla överallt i detta land. Dessa exempel visar att det blir dyrare för människor i glesbygd att ta sig fram med kollektivtrafiken. Det borde naturligtvis vara så att kostnaderna skulle utjämnas i hela landet. Med tanke på att lågprissatsningen blivit en så klar framgång med ekonomiskt överskott, borde naturligtvis en del av dessa pengar kunna omfördelas i syfte att utjämna biljettpriserna på bussar i områden där tågförbindelser saknas. Men det kanske är för praktiskt att resonera på det sättet. ” När man diskuterar denna fråga med människor tycker de att det är konstigt att det skall behöva vara på detta sätt, att bara för att de bor på en ort där det saknas tågförbindelser skall de betala dyrare resor per mil än vad man gör om man bor i en tätort eller en ort där det finns järnvägsförbindelser. Det är helt klart att detta strider mot de syften som riksdagen fattade beslut om under våren, bl.a. den punkt som handlar om att det skall bli starkare social inriktning och bättre regional balans. I svaret på frågan säger kommunikationsministern att man har tillkallat en särskild utredare med uppdrag att göra det mindre krångligt m.m. Riksdagen sade i våras att man ville ha en snar lösning för att få en gemensam taxa för tågoch bussresor. Därför vill jag fråga kommunikationsministern: När kommer man från regeringens sida att föreslå att det blir en gemensam taxa för tågoch bussresor för att människor som bor i glesbygd inte skall få högre kostnader per mil genom bussresor än de har som åker tåg?
Herr talman! Låt mig först säga att jag tycker det är en befogad fråga som herr Nilsson tar upp. Det måste ju te sig rätt stötande för många att det är betydligt dyrare att åka buss än tåg. Förutsättningarna för en egentlig lågprissatsning på bussar vore intressanta att utreda. Det förekommer ibland att olika bussföretag försöker att inom vissa sträckor hålla lägre priser, men detta har inte fått något genomslag. Denna typ av konkurrens har man ännu inte velat släppa fram, och det är väl inte troligt att den kommer så snart heller. När det gäller riksdagens beslut i våras är det ju klart att man där avsåg att fortsätta med lågprissatsningen på tåg. Några direktiv vad gäller busstrafik gavs inte direkt. Som svar på den fråga herr Nilsson ställde på slutet vill jag säga att utredaren skall göra sin utredning, vilket regelmässigt brukar ta sin tid, och därefter skall utredningen remissbehandlas. Man skall ju inte lova någonting i riksdagen som man inte kan hålla, har jag fått lära mig. Därför kan jag säga att detta inte kommer att ske inom ett år utan kan ta längre tid. Men jag hoppas verkligen att det inte skall behöva ta mycket längre tid än något år innan vi kan få ett sådant förslag.

Syftet med kommunikationsministerns arbete är alltså att man skall utjämna dessa kostnader?
Herr talman! Det är alldeles rätt uppfattat, det är mitt syfte. Huruvida jag sedan kan få fram de medel som behövs för detta är en senare fråga. Och dessa medel är ju inte heller enbart statliga, utan det kan i någon mån bli fråga om hur de lokala och regionala huvudmännen ser på detta och hur de vill subventionera det hela. Det blir naturligtvis billigare att ordna kollektivtrafik i extrema tätorter som här i Stockholm, där man har det inte helt obekanta 70-kortet, än vad det kan tänkas bli i glesbygder, om vi inte skall ta till väldiga subventioner. Men det är som herr Nilsson säger: syftet har vi gemensamt. Hur mycket pengar vi sedan skrapar fram får vi väl tampas om den dagen.
Herr talman! Jag kommer naturligtvis att följa kommunikationsministerns arbete med de här frågorna, och jag kommer väl också att påminna honom om dem om det skulle behövas. När det gäller medlen har ju lågprissatsningen blivit en succé, och människor upplever den mycket positivt. Om man tänker någorlunda praktiskt borde det därför finnas möjligheter för SJ att även om man skiljer på bussoch tågtrafik omfördela medlen från den ena verksamheten till den andra så att kostnaderna jämnas ut. Det borde vara ganska enkelt för SJ, om man bara vill göra det och inriktar sig på att klara det.
Herr talman! Det kan synas så, men ännu så länge förräntar inte SJ sitt kapital helt och fullt, och riksdagen har ju framställt sina krav på bolaget till dess att de gör det, så vi måste vara medvetna om att de arbetar efter dessa riktlinjer. Med den kännedom jag har om järnvägens ledning är jag emellertid alldeles övertygad om att skulle en lågprissatsning på busstrafik visa sig vara en lönsam investering på samma sätt som när det gäller tågtrafiken, så kommer man att göra sådana satsningar. Detta är en av de saker som jag skall diskutera med järnvägens ledning framöver, men jag vill redan nu säga att även om vårt syfte nog är mycket gott, så kan vi inte i dag säga hur mycket vi har i penningpungen den dag vi skall avhandla detta, utan det får vi väl se då, herr Nilsson.
Herr talman! Frågan om att SJ skall förränta sitt kapital kan man diskutera utifrån olika utgångspunkter. När det gäller ett län som det jag kommer från med en ganska intensiv trafik, är det naturligtvis speciella fördelar med att människor åker tåg. Vi har ju E 6:an där det händer en mängd olyckor, och därför är det viktigt att människor åker kollektivt. Det bör även totalt sett vara fördelaktigt att människor åker kollektivt, så att olycksfallsriskerna på vägarna kan minskas. Men ekonomiskt sett blir det självfallet billigare att vidta sådana här åtgärder i de större regionerna som Stockholm, Göteborg osv. Det beslut som riksdagen fattade innebar att trafikpolitiken skulle breddas så att den får en starkare social inriktning och så att vi får en bättre regional balans, och mot den bakgrunden måste vi helt enkelt vara beredda att göra omfördelningar så att människor kan bo kvar även i de regioner där det ekonomiska underlaget inte är så starkt som i tätorterna.

Herr talman! Stina Andersson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att anpassa riktnummerområden efter kommungränser. Denna fråga behandlades av riksdagen under hösten 1978 med anledning av en motion om televerkets organisation. I motionen föreslogs bl.a. att en kommun inte bör uppdelas på flera riktnummerområden. Riksdagen avslog motionen. Trafikutskottet konstaterade att motionärernas förslag skulle medföra högst avsevärda kostnader och även betydande serviceförsämringar för stora abonnentgrupper. Några mera påtagliga fördelar skulle inte kunna uppnås. För egen del anser jag att det finns vissa mindre olägenheter med olika riktnummer inom en och samma kommun. Eftersom det skulle krävas investeringar i storleksordningen 1 miljard kronor för att anpassa gränserna, får man emellertid söka andra lösningar. För detta talar också att det skulle uppstå svåra praktiska problem för både abonnenterna och televerket.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga, även om det kanske var ovanligt kort. Den här frågan kan väl i och för sig inte sägas angå större delen av Sveriges befolkning, men för de personer och de hushåll som berörs och som har fler än ett riktnummer som allmänt används inom kommunen är detta ett problem, och så är fallet inte bara i min egen hemkommun utan även i andra kommuner. Jag kan ta ytterligare ett exempel, från Småland, varifrån jag ursprungligen kommer. Socknen i fråga heter Torsås. Där har några hushåll närmast Blekingegränsen Karlskronas riktnummer, trots att människorna har sina kontakter inom kommunen och inte inom Karlskronaområdet. Här har man alltså gått t.o.m. över länsgränserna. Kommunikationsministern säger att han för egen del anser att det finns vissa mindre olägenheter med olika riktnummer inom en och samma kommun. För min del vill jag understryka att dessa olägenheter inte är så små för de människor som berörs. I frågan har jag framhållit att det finns problem från bl.a. affärsoch kostnadssynpunkt. Det kan kanske räknas upp ännu fler problemområden. Kommunikationsministern nämner i svaret att man kan söka andra lösningar. Vilka andra lösningar kan då kommunikationsministern tänka sig för att om möjligt komma till rätta med de här problemen? Det är klart att de här investeringarna skulle kosta pengar, och 1 miljard kronor är mycket pengar som det i dagens läge inte är så lätt att skaffa fram.

Herr talman! Det är väl som Stina Andersson säger ett kort svar, men detta kan bero på att jag har försökt fatta mig kort. Vi kan ju fortsätta att utbyta åsikter när vi kommer till replikerna. I princip skulle 1 miljon abonnenter vara tvungna att byta nummer, om det här systemet genomfördes. Det skulle naturligtvis bli en mycket kostsam reform och dessutom mycket besvärlig för de flesta abonnenter. Man vill ju helst inte byta telefonnummer, framför allt inte om det gäller ett företag. Beträffande kostnadsfrågan vill jag säga att det om några år, efter det beslut som fattades av den förra trepartiregeringen, kommer att införas ett nytt telefontaxesystem. Då blir det en enhetlig taxa för kortväga samtal. Sedan till frågan om vad man f. ö. kan göra på katalogsidan. Viktigare än att man har samma riktnummerområde är egentligen — åtminstone om man får en enhetlig taxa inom samma område — att man kan hitta i katalogen. Här har televerket sagt att det blir större problem, om man exempelvis i Storstockholmsområdet skulle ha alla abonnenter i samma katalogdel. Det skulle då bli svårare att leta, anser televerket. Om jag får uttrycka en personlig mening vill jag säga att jag tycker att man får ta den olägenheten att katalogen blir litet tjockare och svårare att hitta i bara man trots allt finner personen i fråga. Att i dag veta om vederbörande bor i Vaxholm eller i någon annan av de olika kranskommunerna eller i Stockholms kommun är mycket besvärligt. Jag tycker nog, Stina Andersson, att det bästa vore att man i samma katalogdel
att trygga syssel Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det kompletterande sättningen vid kätsvaret. I och för sig kan jag hålla med kommunikationsministern om vad han tingfabriken i Ljussade om svårigheterna att hitta i katalogen. Det är viktigt. Är då kommunine kationsministern beredd att verka i den riktningen?

Herr talman! Olle Östrand har frågat mig om jag är beredd att medverka till att jobben vid kättingfabriken i Ljusne tryggas vid en eventuell strukturförändring inom branschen. Enligt vad jag har erfarit från Svenskt Stål AB, SSAB, kommer diskussionerna om ett eventuellt samgående mellan kättingfabrikerna i Ljusne och Ramnäs att avslutas i början av år 1980.
Mellan Svenskt Stål AB och Bulten-Kanthal pågår diskussioner om ett samgående mellan kättingfabrikerna i Ljusne och Ramnäs. Ljusne är redan nu hårt drabbat genom svårigheter inom boardoch plywoodindustrin. Strukturförändringen, som får negativa konsekvenser för sysselsättningen vid kättingfabriken, skulle därför innebära en katastrof för orten.
Eftersom resultatet av diskussionerna mellan SSAB och Bulten Kanthal kommer att föreligga först nästa år, är det svårt för mig att nu uttala mig om vilka åtgärder som bör vidtas i de olika situationer som kan uppstå.
Är industriministern beredd medverka till att jobben vid kättingfabriken i Ljusne tryggas vid en eventuell strukturförändring inom branschen?

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret, som jag tycker andas en rätt stor passivitet. Det lugnar naturligtvis inte de oroliga människorna i Ljusne, som ser risken att mista sina jobb. Jag har mycket svårt att förstå över huvud taget vilka fördelar man skall kunna uppnå med en sammanslagning av kättingfabrikerna i Ljusne och Ramnäs, speciellt sett ur Ljusnes synvinkel. Man får en känsla av att den här affären är en del i ett större paket. Anledningarna till att jag är fundersam är följande: Fabriker i Ljusne sysselsätter f. n. 130 personer med de verkstadsoch kontorstjänster man köper av Bergvik och Ala. Den är världsledande när det gäller ankarkätting och är dubbelt så stor som någon annan när det gäller offshore-marknaden, alltså tillverkning av kätting till oljeborrtorn. Man har en fullt modern utrustning och en produktionsprocess som är anpassad till den marknad som 85 finns i dag och som kan komma att finnas inom överskådlig framtid. Man utnyttjar också hela sin kapacitet på 14 000 ton per år. Man arbetar i tre skift. Orderingången räcker också för fullt kapacitetsutnyttjande 7-8 månader framåt. Med undantag av 1979, då man enligt prognoserna räknar med att göra en mindre förlust, har fabriken under hela 1970-talet gått med vinst, trots att man bytt ägare fem gånger på 14 år. Ser man på Ramnäs bruk med sina 400 anställda, finner man att det är endast 30 personer som sysselsätts med kättingtillverkning. Trots att man även där har en fullt modern utrustning, har man en produktionsprocess med långa omställningstider och därmed krav på långa serier. Den är inte anpassad till den marknad som råder. Detta är väl också, som jag förstår, en av huvudanledningarna till att man utnyttjar endast 25 96 av sin kapacitet, vilket betyder 5 000 ton per år. Därmed får man också en beräknad förlust för 1979 på hela 6 miljoner. Mot den bakgrunden har jag tyvärr litet svårt att förstå vilka fördelar man skulle kunna uppnå med ett samgående. Men om det nu ändå skulle bli ett samgående måste det vara naturligt att bygga vidare på den mest livskraftiga enheten, som är Ljusne. Där har man visat att man har konkurrenskraft att hävda sig på en tuff världsmarknad. Dessutom har man i Ljusne redan nu stora problem med sin boardoch plywoodtillverkning, där stora personalreduceringar genomförts de senaste åren. Utöver detta har man under 1970-talet mist både ett sågverk och en småhusfabrik. Man har med andra ord inte råd att mista några fler jobb, utan utvecklingen måste vända. Däremot har man, såvitt jag förstår, lättare att finna ersättningsjobb för dem som eventuellt drabbas i Mälarregionen. Som ytterligare skäl för att behålla fabriken i Ljusne kan man nämna att vi nu har närmare 1 000 arbetslösa. Därför kommer vi att med alla till buds stående medel slåss för jobben vid kättingfabriken i Ljusne. Jag vill fråga: Är industriministern — mot den här bakgrunden och med hänsyn till de sakuppgifter industriministern har fått — nu beredd att medverka till att den här frågan får en lösning som är tillfredsställande för de anställda i Ljusne? Såvitt jag förstår är det lättare att påverka en sådan här fråga på utredningsstadiet än efteråt.
Herr talman! Jag har naturligtvis all förståelse för de farhågor som Olle Östrand ger uttryck för, men det måste vara vägledande för riksdagens arbete och för utnyttjande av frågeinstitutet att det ägnas åt konkreta beslut, konkreta dispositioner av företagen. Här är det uppenbarligen så, som jag säger i mitt svar, att företagen har denna fråga under övervägande. Diskussioner pågår, och det är inte möjligt för mig att blanda mig i förhandlingar mellan företag. Vi har här att avvakta vilket resultat dessa överläggningar kommer att leda till.

Herr talman! Jag ser det som naturligt att regeringen försöker påverka vad som sker i de företag som staten äger eller har ett dominerande intresse i. Att vi ser så allvarligt på den här frågan har flera orsaker, men det kan vara lämpligt att nämna en mycket viktig orsak för industriministern vid det här tillfället. Det finns en utredningsgrupp inom Tekniska högskolan som lagt fram en forskningsrapport om den befarade utvecklingen i Söderhamn under 1980 talet. Den ingår i ett samarbetsprojekt mellan ABF, LO och Söderhamns kommun som utförs av denna arbetsgrupp från Tekniska högskolan. Arbetsgruppen målar upp en mycket mörk bild av utvecklingen under 1980-talet. Man räknar med att om ingenting görs kommer 2 000 jobb att försvinna. Vi är alla medvetna om att en kommuns möjligheter är starkt begränsade när det gäller att försöka vända en sådan utveckling. Ytterst beror det hela naturligtvis på viljan och förmågan hos statsmakterna. Finns inte viljan där, utan man bara låter utvecklingen rulla vidare, kan det få ödesdigra konsekvenser för en region som är så helt beroende av sitt näringsliv. Därför är det viktigt att industriministern, som har det yttersta ansvaret, engagerar sig aktivt i varje problem som uppstår på en sådan här ort.
Herr talman! Jag kan vitsorda att vi inom industridepartementet väl känner till de fakta som Olle Östrand här informerar om. Men jag vill samtidigt understryka att vi måste ha vissa klara principer när det gäller våra relationer med företagen. Man kan inte från regeringskansliets eller industridepartementets sida gå in och påverka förhandlingar mellan olika företag. Det skulle innebära att man hamnar i en helt orimlig situation. Och det finns inte något som helst stöd för detta rent konstitutionellt eller i de riktlinjer som riksdagen angett för industripolitiken. Här har vi alltså, Olle Östrand, att avvakta vad företagen kommer fram till i sina överläggningar, och när det resultatet föreligger får vi ta en debatt då:
Herr talman! Jag kommer inte ifrån att jag känner att det ligger en viss fara i att man vid varje tillfälle skall avvakta. Jag tycker att man mer aktivt skall gå in i de här frågorna. Om man inte från samhällets sida bedriver en aktiv näringsoch regionalpolitik kan det innebära en katastrof för vissa orter. Jag har haft flera debatter med industriministern om sysselsättningsfrågor i Gävleborgs län och min egen hemkommun sedan 1976. Och industriministern är mycket medveten om att det föreligger ansökningar bl.a. om att få bygga ett pappersbruk i Söderhamn, en ansökning som ännu inte har behandlats inom departementet. Det finns också ansökningar om att få starta metanolproduktion i Söderhamn. Det är också en fråga som ännu inte fått sin lösning. Det finns alltså flera projekt som är utvecklingsbara i denna kommun, men för att man skall kunna få till stånd en utveckling måste det så att säga finnas en vilja hos regeringen. Jag hoppas att industriministern nu verkligen greppar tag inte bara i de här problemen utan också i de övriga problem som vi har.

Herr talman! Med hänvisning till 6 kap. 1§ riksdagsordningen vill jag meddela följande. Min avsikt är att besvara interpellationen av Stina Andersson om åtgärder mot missbruk av alkohol samtidigt med en fråga av Thure Jadestig. Jag har kommit överens med Stina Andersson och Thure Jadestig att svar lämnas den 17 december 1979.

Herr talman! Arne Andersson i Falun har frågat mig om jag är beredd att se över gällande bestämmelser så att tillämpningen av lagen om allmän försäkring vid sjukskrivning av gravida kvinnor blir lika i alla försäkringskassor. Bonnie Bernström har frågat mig om jag anser att sjukpenning skall kunna utgå för komplikationer under graviditetens tidiga skede. Margareta Gard har frågat mig om jag är beredd att föreslå sådan ändring i lagen om allmän försäkring som undanröjer tolkningssvårigheterna avseende gravida kvinnors rätt till sjukpenning vid arbetsförmågenedsättande gravidi tetskomplikationer. Nr 40 Jag avser att besvara frågorna i ett sammanhang. Torsdagen den Huvudprincipen inom sjukförsäkringen är att sjukpenning utgår vid 29 november 1979 Enligt lagen om allmän försäkring är den grundläggande förutsättningen för att sjukpenning skall utgå att arbetsförmågan på grund av sjukdom är nedsatt med minst hälften. Det är försäkringskassans uppgift att besluta om sjukpenning. Kassan måste därför ta ställning till om den försäkrade i lagens mening lider av sjukdom och om denna sjukdom sätter ned arbetsförmågan med minst hälften. Detta gäller oberoende av sjukdomsorsak. Till ledning för bedömningen har försäkringskassan uppgifter från den försäkrade och i förekommande fall från den behandlande läkaren. Om den försäkrade inte är nöjd med försäkringskassans beslut kan hon överklaga beslutet till försäkringsrätt och sedan till försäkringsöverdomstolen som är högsta prövningsinstans. Överdomstolens domslut bildar prejudikat som är vägledande för försäkringskassornas tillämpning av ifrågavarande bestämmelser. När det gäller frågan om sjukpenning vid sådan nedsättning av arbetsförmågan som har samband med graviditet synes det inte finnas något ärende av mera allmän betydelse som har prövats av försäkringsöverdomstolen. En sådan prövning vore önskvärd för att skapa klarhet i tolkningen av gällande lag. Det är i hög grad angeläget att tillämpningen av lagreglerna bli enhetliga över hela landet. Enligt vad jag inhämtat kommer riksförsäkringsverket, vid konferenser för bl.a. kassornas förtroendeläkare under våren 1980, att behandla frågorna om bedömning av rätten till sjukpenning i samband med graviditet. Jag vill här också erinra om de nya bestämmelser som gäller för gravida kvinnor fr.o.m. den 1 januari 1980. De innebär att kvinnor som på grund av havandeskap inte kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter får rätt till omplacering till mindre ansträngande arbete med bibehållna anställningsförmåner. Kan kvinnan inte omplaceras får hon rätt till havandeskapspenning i högst 50 dagar. De nya bestämmelserna bör minska de problem i fråga om sjukpenning under graviditet som funnits hittills.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

Detta har medfört irritation, och frågan har tagits upp i massmedia. Vid efterforskning har det visat sig att samma förhållanden har varit rådande även vid andra kassor. I lagen om allmän försäkring är sjukdoms 89 begreppet inte närmare definierat, men gängse tolkning har enligt uppgift hämtats ur förarbetena till 1955 års lag om allmän försäkring. Där anfördes bl.a. att ”de störningar och fysiologiska förändringar som sammanhänger med bl.a. havandeskap och barnsbörd ej är att betrakta som sjukdom”. I hälsooch sjukvårdsutredningens betänkande har man försökt definiera begreppen sjukdom och hälsa. Där framhålls bl.a. att ”begreppet sjukdom inom sjukförsäkringen skall ges en vid tolkning. Hänsyn skall tas till den enskildes egen uppfattning. Om en försäkrad söker läkare därför att han anser sig vara sjuk, anses i försäkringsteknisk mening sjukdom i allmänhet föreligga, även om sådan inte kan fastställas på objektiva grunder.” Jag är glad över att socialministern säger att det är angeläget att rätten till sjukpenning vid arbetsoförmåga bedöms så enhetligt som möjligt av de allmänna försäkringskassorna. Socialministern pekar i sitt svar också på möjligheten att besvärsvägen hos försäkringsrätterna eller försäkringsöverdomstolen få rättelse. Vi är dock medvetna om att det tar ganska lång tid innan den enskilde då kan få svar på frågan huruvida hon i det här fallet har rätt till sjukpenning eller inte. Socialministern visar också på möjligheten att fr.o.m. den 1 januari 1980 efter viss prövning utfå havandeskapspenning 60 dagar före förlossningen. Jag tror att vi också därigenom kan lösa en del av dessa problem, men det skulle ändå vara värdefullt med en undersökning av om den rätten inte bara skall vara knuten till de 60 dagarna före nedkomsten utan kanske även kunna innefatta längre tid före nedkomsten.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. I historien har arbetet för att ge ekonomisk trygghet åt gravida kvinnor och kvinnor som just fått barn inte bara varit en ren jämställdhetsreform utan också ett viktigt socialpolitiskt arbete. Föräldraförsäkringen, som kom 1974, var en viktig reform i det perspektivet, dvs. att kvinnor inte skulle behöva få en sänkt ekonomisk standard därför att de har fött barn. En annan viktig bit i detta arbete var den reform med rätt till havandeskapsledighet som folkpartiregeringen genomförde i våras och som träder i kraft den 1 januari 1980. Det betyder emellertid inte att man löst alla problem som kan finnas för gravida kvinnor som arbetar. Komplikationer under graviditetens tidiga skede bedöms inte alltid av försäkringskassan som grund för sjukpenning, även om läkaren har sjukskrivit kvinnan. Det förekommer skillnader mellan olika försäkringskassor i deras bedömning av rätt till sjukpenning. 10 av landets 24 försäkringskassor låter inte komplikationer ligga till grund för sjukpenning. Det betyder att illamåendet och kräkningarna, som kan vara hopplöst tröttande under graviditetens första 20 veckor, inte är likvärdiga med en lätt släng av sommarsjuka, just därför att det anses som normalt att kräkas och må dåligt under graviditetens första tid. Inte ens kvinnor med hotande missfall har rätt till samma ekonomiska trygghet som man har vid en lättare förkylning, om man nu råkar ha bosatt sig i ”fel” län. Bakgrunden till detta är tolkningen av det sjukdomsbegrepp som slogs fast i ett regeringsförslag från 1946, dvs. för 33 år sedan, om jag nu räknar rätt i huvudet. Det hävdades då att det var ett normalt tillstånd att vara gravid. Det är näppeligen ett normalt tillstånd, när kvinnor under större delen av sitt liv inte är gravida. Därtill kommer att det inte heller finns någon normal graviditet. Exempel på några försäkringskassor som inte anser att risk för missfall vara grund för sjukpenning är Bohusläns allmänna försäkringskassa och Kopparbergs läns allmänna försäkringskassa. Om kvinnorna däremot får röda hund eller ryska snuvan har de rätt till sjukpenning i de här länen. Jag förstår inte logiken i detta. Socialministern har i sitt svar hänvisat till möjligheten att gå till försäkringsöverdomstolen för att få en prövning av frågan. Om nu försäkringsöverdomstolen fattar ett negativt beslut vill jag gärna höra vad socialministern då kommer att försöka göra i stället. Jag tycker också att det tyder på bristande politisk vilja att bara hänvisa till en eventuell tolkning av försäkringsöverdomstolen, som kan komma om flera år. Dessutom får försäkringsöverdomstolen tolka väldigt många olika komplikationer. Det handlar ju om både risk för missfall, illamående och många andra komplikationer.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

Som exempel på vanliga komplikationer anges missfallsrisk, tvillingfödsel, ryggvärk och illamående ”och andra till den normala livsprocessen hörande störningar”. Den definition av sjukdomsbegreppet som vissa försäkringskassor stöder sig på är en kvarleva från 1944. Här släpar lagstiftningen efter, och det är hög tid att anpassa lag och tillämpning till det förhållande som råder i dag, och framför allt är det viktigt att lagen tillämpas likadant i hela landet. 1944 var antalet yrkesarbetande gifta kvinnor betydligt lägre än i dag och den förebyggande vårdens betydelse inte så uppmärksammad. Numera vet man att missfall och för tidig tvillingfödsel kan förhindras med vila. Ryggvärk vid hård arbetsbelastning är ju en vedertagen orsak till vila och sjukskrivning för den icke gravida, men den påfrestning på ryggen som en graviditet utgör betraktas som helt normal. Visserligen är den övergående och vållar väl knappast men för framtiden men kan vara nog så påfrestande under en f. ö. pressande tid. Även de hemarbetande kvinnorna berörs av lagen i så måtto att en sjukskrivning många gånger är deras enda möjlighet till påtryckningar på omgivningen när det gäller behov av hjälp i hemmet. Ien tid med oroväckande låga födelsetal är det av största vikt att samhället visar sitt stöd till de gravida kvinnorna, så att man känner att barnafödandet är betydelsefullt även ur samhällets synpunkt. Varje åtgärd som minskar den gravida kvinnans möjlighet att behålla sin hälsa och sitt fysiska och psykiska välbefinnande lika väl som att inte sörja för att ett friskt barn föds får ses som en olycklig handling ur samhällets synpunkt. Jag vill, herr talman, med vad jag här anfört vädja till socialministern om en skyndsam ändring av lagen, så att alla gravida kvinnor känner sig omfattade av rättmätig trygghet.

Herr talman! Jag kan mycket väl förstå frågeställarnas något bristande uppskattning av vissa stycken i mitt svar. Men det är ju faktiskt så att vi som bekläder statsrådsämbetena måste följa den rollfördelning som finns i det här landet. Regering och riksdag utformar lagstiftningen, medan tillämpningen i de enskilda fallen ankommer på myndigheter och domstolar, och ett statsråd skall inte påverka handläggningen av de enskilda fallen. Jag kan däremot försäkra er att mitt engagemang för att söka medverka till att få denna fråga löst är lika stort som, tror jag, frågeställarnas. Problemet kan också tas upp i en vidare bemärkelse. Det blir ju ett alltmer angeläget problem att lösa den gravida kvinnans situation i dess helhet. Det gäller alla de hälsorisker som modern och fostret kan utsättas för, och dessa ägnas allt större uppmärksamhet. Jag tänker på riskerna på arbetsplatsen liksom på riskerna till följd av bruk av narkotika, alkohol, läkemedel och tobak. Riksdagen behandlade ju dessa frågor så sent som under våren, och då efterlyste man mera forskning samt uttalade att resultatet av forskningen måste följas upp med åtgärder av olika slag på de områden som berörs. Jag delar alltså riksdagens bedömning att den här frågan är mycket angelägen och kräver stor uppmärksamhet. Jag vill också säga, när det gäller uppföljningen av de ärenden som nu har tagits upp, att riksförsäkringsverket har en särskild ombudsenhet som har till uppgift att bevaka rättspraxis inom socialförsäkringsområdet. Jag har också blivit underrättad om att verket har för avsikt att, i syfte att få en mera enhetlig praxis, verka för att en domstolsprövning kommer till stånd. Låt mig, herr talman, till sist i den här replikomgången säga att skulle prövningen utfalla på ett sådant sätt att den hittills dominerande praxis, som alla här ansluter sig till, inte blir den enhetliga praxis som tillämpas är jag beredd att ta upp lagstiftningsfrågan och göra det skyndsamt.
Herr talman! I sitt svar redovisar socialministern att en konferens för försäkringskassornas förtroendeläkare skall hållas under våren 1980. Jag tycker det är angeläget att så sker, för när man forskar i den här problematiken visar det sig att läkare har olika syn på huruvida komplikationer i samband med graviditet är sjukpenninggrundande, och det är ju allvarligt. Därför hoppas vi att verkets överläggningar med förtroendeläkarna kan leda till en - Nr 40 mer likartad syn på dessa frågor. Det är ju tyvärr så att besvärsinstanserna tar Torsdagen den lång tid på sig, det dröjer således innan vi får ett utslag från försäkringsrätten 29 november 1979 och försäkringsöverdomstolen, och under den tiden har de berörda kvinnorna inte särskilt mycken hjälp när det gäller att få ersättning för bortfall av
Herr talman! Jag förstår inte riktigt hur försäkringsöverdomstolen skall kunna tolka lagen annorlunda.

Jag är emellertid glad över att socialministern lovade att göra något åt förhållandet, om försäkringsöverdomstolen fattar ett negativt beslut i det här fallet. Vi vet att ärendegången kan ta väldigt lång tid, och därför undrar jag: Hur lång tid skall vi behöva vänta, innan det kommer ett initiativ i denna fråga? Var är det rimligt att sätta en gräns?
Herr talman! Socialministern hänvisar till havandeskapspenningen, men med hjälp av den löser man på intet sätt de tidiga komplikationerna, dvs. sådana som inträffar tidigare än 60 dagar före förlossningen. Samtidigt är jag rädd för att man, om man hänvisar frågan till försäkringsöverdomstolen, i försäkringskassorna återigen kommer ut på irrfärder. Därför tycker jag att det enda som man bör göra är att ändra lagen, så att man i förarbetena till lagen får klart utsagt lagens mening. En lagändring är enligt min uppfattning helt på sin plats i det här fallet.
Herr talman! Jag vill när det gäller tidsåtgången i första hand hänvisa till den helhetssyn på kvinnan och fostret som vi måste ha och som blir alltmer uppmärksammad och där vi får indikationer från arbetsmarknadsmyndigheterna på att något måste göras snabbt för att få dessa frågor lösta. Däri ingår också den biten på försäkringssidan som gäller att skydda kvinnan och fostret under hela graviditeten. Jag delar Margareta Gards uppfattning att havandeskapspenningen på intet sätt löser problemet under hela tiden. Men vad jag har sagt i mitt svar är att den under de sista graviditetsmånaderna ger ett större skydd. Nu skall vi, som sagt, se till helheten för modern och barnet och därmed försöka hitta en lösning på hela det problemet. Jag är beredd att återkomma så snart jag har både ett underlag från försäkringsöverdomstolen och ett underlag, som vi 93 förhoppningsvis snabbt kan få fram, från forskningen om det ofödda barnets situation.
Herr talman! Jag är rädd för att det kan bli en väldigt utdragen process, om man skall vänta på att få en bild av helhetssituationen för gravida kvinnor som förvärvsarbetar, eftersom vi ännu inte vet vilka miljögifter som påverkar fostret. Därför tycker jag att det vore tacknämligt om man i stället kunde bryta ut de bitar som är helt klara, t.ex. de typiska riskerna för missfall, det typiska illamåendet som det inte går att ta miste på varken för kvinnan eller för läkarna. Det är viktigt att man får ett snabbt besked på den punkten, om detta skall vara underlag för sjukpenning eller inte.
Herr talman! Den här frågan hastar, och jag tycker att det tar för lång tid att vänta på att alla dessa instanser skall komma till ett resultat. Som jag ser det är en lagändring den enda lösningen för att man skall få klarhet och verkligen få problemet belyst och intaget i försäkringslagen på rätt sätt.
Herr talman! Jag vill hänvisa till den delen i mitt frågesvar som rör informationen till förtroendeläkarna. Att gå ut med sådan information är en åtgärd som kan vidtas under de allra närmaste månaderna. Det är således en snabb åtgärd, där vi förhoppningsvis på mycket enkel väg — utan att vi behöver gå igenom hela lagstiftningsprocessen — kan få en enhetlig bedömning över hela iandet. Det tycker jag är en viktig del. Jag skall inte personligen medverka till någon tidsutdräkt — jag skall följa den här frågan med mycket stor uppmärksamhet. Det är angeläget att barnet och modern får ekonomisk och fysisk trygghet under graviditeten.

Herr talman! Det här ärendet är baserat på en motion av representanter för de tre borgerliga partierna. Bakgrunden till motionen är krav från Sveriges Hantverksoch Industriorganisation.

Den borgerliga majoriteten i utskottet tycker att de här tankegångarna är så intressanta att en utredning är nödvändig. Från socialdemokratiskt håll finner vi ingen anledning till något annat än ett blankt avslag på motionen. Vår ståndpunkt delas av de tre löntagarorganisationerna och en majoritet av AMS styrelse. Det är ett starkt stöd, eftersom det är löntagarnas organisationer som bäst kan se riskerna av att tumma på de hittillsvarande principerna. Jag vill citera vad TCO anfört i sitt remissvar på SHIO:s förslag: ”TCO har tagit och tar bestämt avstånd från att nuvarande lagstiftning ändras så att arbetsförmedling mot avgift i förvärvssyfte tillåts. TCO anser att det måste vara en grundläggande princip för den offentliga arbetsförmedlingen att tillgodose behovet av arbetsförmedling inom alla sektorer av arbetsmarknaden.” ”Mot bl.a. den bakgrunden är det enligt TCO:s mening omöjligt att acceptera den försvagning av den offentliga arbetsförmedlingen som skulle följa om det etablerades en mängd av sinsemellan konkurrerande privata arbetsförmedlingar. De arbetsmarknadspolitiska intentionerna kan inte fullföljas om arbetsförmedlingen är svag och splittrad. TCO anser i stället att den offentliga arbetsförmedlingen måste tillvarata det expansionsutrymme som finns och ytterligare stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Dess andel i arbetskraftsomsättningen måste öka.” Även LO och SACO är helt kategoriska i sina yttranden mot någon som helst försvagning eller förändring av de nuvarande förhållandena på det här området. Majoritetens talesman kan naturligtvis säga att det är ofarligt att tillsätta en utredning. Men det resonemanget håller inte. En utredning har alltid till syfte att förändra rådande situation. Och det motsätter vi oss bestämt. Jag yrkar, herr talman, bifall till s-reservationen i betänkandet.

Herr talman! Kontorsserviceföretagen sysselsätter — enligt vad branschorganisationen själv uppger — ca 4 000 personer under ett år, vilka utför omkring 1,5 miljoner arbetstimmar. En viktig anledning till den växande marknaden för dessa företag är den under senare tid ökande frånvarofrekvensen inom arbetslivet. Vi har f. n. 14 skilda lagstadgade anledningar att vara på annan plats än på arbetsplatsen. Den ökande frånvaron är vid sidan av sjukfrånvaron en direkt följd av nya lagar, och detta förhållande tenderar att öka i omfattning. Inom kort skall vi här i kammaren ta ställning till ett regeringsförslag till lag om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan m.m. Bland de redan gällande lagar som på senare tid utvidgat rätten till ledighet från arbetet kan bl.a. nämnas semesterlagen, förtroendemannalagen, studieledighetslagen, lag om rätt till ledighet för vård av barn och lag om rätt till ledighet vid deltagande i svenskundervisning. Alla dessa exempel visar att arbetsmarknaden har undergått en snabb förändring i dessa hänseenden under en relativt kort tidsperiod. Min avsikt är inte att uttrycka några värderingar om dessa lagar. Jag vill i stället rikta uppmärksamheten på de konsekvenser som den starkt ökande frånvaron får. Den motion som arbetsmarknadsutskottet har behandlat i föreliggande betänkande, vilket kammaren nu har att ta ställning till, har tagit upp problem, vilkas omfattning främst har vuxit i styrka på senare tid, ställda i relation till en lagstiftning som tillkom redan 1935 och som berör just den problematik som jag inledningsvis beskrev. För många företag innebär kontorsserviceföretagen en snabb och säker tillgång till erfaren personal i situationer då tillfälliga vakanser uppstår med kort varsel. Vid sådana tillfällen ställer det sig också många gånger billigare och mera rationellt att anlita skrivbyråernas tjänster än att anställa tillfällig personal. Att behovet på marknaden är stort bekräftas av det förhållandet att Nr 40 byråerna kan redovisa ett flertal kunder bland såväl statliga som kommunala Torsdagen den myndigheter, enskilda och offentliga företag liksom fackliga organisationer. 29 november 1979 Till detta kommer det förhållandet att byråerna förfogar över specialmaskiner, som kan erfordras för vissa arbeten av tillfällig karaktär men som ändå Kontorsservicefökan vara komplicerade. retagens uppdrags Det stora antal anställda som kontorsserviceföretagen sysselsätter visar att — verksamhet på man också fyller ett angeläget behov på arbetsmarknaden. Genom service — kunders kontor företagens etablering har det skapats arbetstillfällen av mer varaktig karaktär, som eljest inte skulle stå till buds. Kontorsserviceföretagen arbetar som entreprenörer, vilket innebär att de utför klart avgränsade uppdrag. För att undvika att komma i konflikt med lagen söker skrivbyråerna — som också påpekas i utskottsbetänkandet — att konstruera avtalen med kunderna som uppdrag, vilka i förväg är bestämda och avgränsade. Att på det här sättet avgränsa och specificera vad som skall utföras och i vilken omfattning upplever branschen som krångligt, tidsödande och onödigt kostnadskrävande. Nuvarande förhållanden är, enligt utskottets mening, inte tillfredsställande. Men utskottet vill inte — på grundval av det material som nu föreligger — tillstyrka något av de yrkanden som framställs i motionen nr 2066. Som redovisas i betänkandet föreslår utskottet att regeringen låter kartlägga förhållandena på marknaden. Man bör därvid skapa sig en bild av marknadens och berörda arbetssökandes behov och önskemål och söka klarlägga i vilken omfattning dessa kan tillgodoses inom ramen för den nuvarande ordningen. Framkommer därvid behov av att ändra den nuvarande ordningen, bör det då klarläggas om detta i så fall kan ske inom ramen för den gällande lagstiftningen. I sammanhanget bör också nämnas att det även från lagtekniska utgångspunkter kan finnas skäl att se över 1935 års lag. Från de utgångspunkter som jag här har redovisat har utskottet kommit fram till att riksdagen icke skall göra något annat ställningstagande med anledning av motionen än att ge regeringen till känna vad som anförts om behovet av kartläggning av de verkliga förhållandena på kontorsserviceområdet. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! När man lyssnar till Sten Svensson får man den uppfattningen, och den tror jag är riktig, att meningen med motionen är inte enbart att slå sig in på skrivbyråverksamheten när det gäller att utöka antalet privata arbetsförmedlingar, utan det är att gå in på arbetsmarknaden i dess helhet. Annars skulle han naturligtvis inte ha tagit upp de problem som kan uppkomma när anställda tar ut lagstadgad ledighet för studier etc. Det gör ju det hela ännu allvarligare, och jag har hela tiden misstänkt att förslaget i motionen skulle vara en inkörsport för någonting annat. Sten Svensson säger att det finns behov av privat arbetsförmedling. Ja, tills vidare förhåller det sig så. Men det är också därför sådan verksamhet tillåts 97 existera på tre områden, som AMS har tillsyn över. I förlängningen är naturligtvis kravet att arbetsförmedlingen skall se till att det finns folk som utför arbetsuppgifter på företagen, så att det inte behöver ske i form av privata arbetsförmedlingar. Jag tycker att Sten Svenssons tal, som blir intressant att läsa när det kommer i protokollet, visar vad motionärerna egentligen är ute efter, och det är oroande.

Herr talman! Det förefaller som om Lars Ulander vill tolka in betydligt mer i mitt anförande än vad jag faktiskt har givit uttryck för. Det är ju på det sättet att skrivbyråverksamheten liksom artistförmedlingen redan har givits en särställning. Detta betyder då i sin tur att man har åstadkommit en avlastning för arbetsmarknadsverket, och enligt min mening bör man ju utnyttja arbetsförmedlingen på de områden där den fungerar mest effektivt. Nämnas kan exempelvis att arbetsförmedlingen har avstått från att förmedla lärare inom Stockholmsområdet. Där har i viss utsträckning de kommunala förvaltningarna själva fått svara för den uppgiften. Vad beträffar lagstiftningen som sådan bör den enligt min uppfattning vara väl förankrad hos de berörda för att kunna vara effektiv. Det är viktigt att ha klart för sig hur de närmast berörda arbetstagarna ser på det här förhållandet. Det är bl.a. detta som utskottet anser att regeringen bör studera närmare. Bestämmelserna bör inte vara så utformade att de upplevs som alltför långt ifrån vad som kan ligga i det allmänna rättsmedvetandet. Vad man har påtalat i motionen och som bör vara grunden för den angivna översynen är det förhållandet att avgränsningen av uppdragen vållar problem. Det är detta motionen tar upp, och det är detta som vi har att ta ställning till här i kammaren. Skall man undvika att bryta mot lagen eller undvika att det uppstår tveksamhet om detta, tillgriper man i dag omständliga åtgärder till förfång för både kunder och anställda och för byråföretagen. Det upplevs, som det sägs i motionen, som en onödig byråkrati. Byråerna måste då vägra att åta sig vissa uppdrag, t.ex. telefonistoch sekreterartjänst. Skälet härtill är exempelvis att antalet inkommande telefonsamtal inte kan anges i förväg. Man vet att ett brott mot lagbestämmelserna kan innebära fängelsestraff upp till sex månader, och för att inte löpa den risken måste man göra mycket omständliga, tidskrävande och kostnadskrävande avgränsningar. Skall vi, herr talman, minska krångel och byråkrati och samtidigt skapa likvärdiga villkor för alla de företag som i dag har ansvar för ett stort antal anställda och som dessutom svarar mot ett uttalat marknadsbehov, både hos arbetssökande och hos andra företag, bör vi rimligen inta den ståndpunkten att undersöka de närmare förutsättningarna för detta.
Herr talman! Sten Svensson säger att jag vill tolka in mer i hans första inlägg än vad han har sagt. Det kan jag nu inte finna, därför att vad han säger är ju att privat arbetsförmedling erbjuder en möjlighet att ta bort effekten av arbetstagarnas rätt till ledighet för olika ändamål, som riksdagen har ställt sig bakom. Det betyder att det kan inte bara röra sig om kontorssidan. Samma förhållande gäller i fråga om byggnadsarbetare, verkstadsarbetare, varvsarbetare osv. Resonemanget om den grå arbetskraften där har vi väl fört tillräckligt mycket för att alla skall veta vad det i grunden innebär. Vidare säger Sten Svensson att motionen har tillkommit i syfte att avlasta arbetsförmedlingarna. Det vore bättre om man lade ned jobb och pengar på att se till att arbetsförmedlingarna fick sådana resurser att de kunde ta över hela fältet och man slapp ha den dispensgivning som man har. Men det gör man inte — man går tvärtom in för att mjuka upp det hela. Sten Svensson säger att lagstiftningen bör förankras hos de berörda. Men vilka är de berörda? Jag anser att det i första hand är TCO, men naturligtvis också övriga löntagarorganisationer. Hur det ligger till med förankringen visar sig däri att dessa bestämt går emot att man över huvud taget rör i dessa frågor.
Herr talman! Lars Ulander och jag kan säkert vara överens om värderingar beträffande den grå arbetskraften, men den handlar det inte om i detta fall. Den har inte nämnts i något sammanhang under detta ärendes beredning. Här handlar det om de områden som redan i dag givits en särställning. Dit hör skrivbyråerna och dit hör artistförmedlingen. Jag vill erinra Lars Ulander om att under beredningen av ärendet i utskottet hade man tillgång till ett uttalande från nordiska arbetsmarknadsutskottet, där LO haft en representant, Lars Eriksson. Utskottets uttalande har vi redovisat, och med hänvisning till vad Lars Ulander här gett uttryck för finns det anledning att särskilt citera några meningar. ”Arbetsgruppen har emellertid vid sina överväganden funnit att det också finns former av vad som normalt betraktas såsom uthyrning av arbetskraft som ligger mycket nära entreprenadverksamhet. Enligt arbetsgruppens uppfattning finns det inte anledning att förbjuda denna senare typ av uthyrning när den bedrivs så att olägenheter inte uppkommer. Det torde tvärtom vara så att en del av den verksamhet som går under beteckningen uthyrning av arbetskraft kan fylla en viktig funktion så länge den bedrivs seriöst. Till detta kommer att det här ofta är fråga om arbete som är svårt att få utfört på något annat ändamålsenligt sätt.” Vidare säger man: ”Skrivbyråverksamheten synes också kunna erbjuda såväl arbetsgivare som arbetstagare vissa fördelar jämfört med den offentliga arbetsförmedlingen. Även om principiella hänsyn talar för att även denna typ av arbetskraft bör förmedlas genom den offentliga arbetsförmedlingens försorg, finns det enligt arbetsgruppens uppfattning på detta speciella område anledning att tillåta uthyrning av arbetskraft, så länge som rekryteringen av arbetskraft inte fullt ut kan tillgodoses av den offentliga arbetsförmedlingen.

Herr talman! Jag konstaterar att majoriteten har hängt upp sitt beslut på en mycket skör tråd som f. ö. redan är av. Man hänvisar till att ett nordiskt utskott med någon från LO haft en uppfattning, men man bryr sig inte ett dugg om att LO som organisation har sagt ifrån att man inte på något sätt är intresserad av någon utredning eller av någon annan lagstiftning än den vi har i denna fråga. Detta är ju betecknande. Man tar verkligen fasta på vaga bitar. Men även i det nordiska sammanhanget och i den citerade utredningen kan man ta in de tre, organisationer som i dag har rätt till denna verksamhet, nämligen Stockholms handelskammare, Kvinnliga kontoristföreningen och Västsvenska handelskammaren. Vi är ju överens om att dessa t. v. skall få hålla på med detta. Men slutsatsen för vår del är ändock — och det vill jag stryka under —-att även denna dispens så snart som möjligt bör bytas ut mot en resurs för arbetsförmedlingen att ta över dessa bitar. Grundförutsättningen måste vara att man inte skall kunna tjäna pengar på att förmedla arbetskraft. Den uppgiften måste vara en samhällets sak. Vi kommer inte att bli överens. Därför tänker jag inte fortsätta denna debatt.
Herr talman! Jag vill påpeka att utskottet i sitt betänkande ändå uttalat att det inte bör komma i fråga att rubba våra åtaganden enligt ILO-konventionen på området. Jag har också i mitt anförande påpekat att man skall undersöka möjligheterna att åstadkomma förbättringar inom ramen för den nuvarande lagstiftningen. Jag vill också peka på att detta är ett parallellfall till debatten om artistförmedlingen. Många hävdar ju, som Lars Ulander pekar på, att den i högre grad borde ägna sig åt förmedlingsverksamhet. Låt mig vidare påminna om att arbetsmarknadsstyrelsen för ett år sedan anmälde ett kontorsserviceföretag till åtal för olaga arbetsförmedlingsverksamhet. Åklagaren har dock för drygt en månad sedan meddelat att han efter gjorda utredningar måste avskriva ärendet. Vi kan konstatera att skrivbyråerna, till skillnad från de företag som vi nu diskuterar, åtagit sig ett fullständigt arbetsgivaransvar i vad gäller löner och andra anställningsförmåner och villkor. Vi kan inte komma ifrån det förhållandet att dessa två företagstyper redan har givits en särställning. Inom ramen härför vill vi ordna förhållandena så lämpligt och med så små inslag av byråkrati som möjligt, så att de skall kunna bedriva en seriös verksamhet på rimliga villkor och med en så fullständig konkurrensneutralitet som det går att upprätthålla.

Herr talman! Jag skall i huvudsak ägna de minuter som jag begärt för mitt inlägg till frågan om skadeståndsreglerna vid brott mot fredsplikten och det yrkande om ett högsta skadestånd om 200 kr. för enskild arbetstagare som vi socialdemokrater framfört i reservation nr 3 till det nu aktuella betänkandet. För tredje gången sedan medbestämmandelagen antogs av riksdagen 1976 yrkar vi socialdemokrater att skadeståndet skall maximeras till 200 kr. Och för tredje gången konstaterar vi att samtliga borgerliga partier avvisar vårt förslag och därigenom vill lämna fältet fritt för högre skadestånd samt att de därmed säger nej till att denna regel införs i medbestämmandelagen. Vårt yrkande i reservation nr 3 sammanfaller med den uppfattning som löntagarnas organisationer har. Och vi tycker att det nu skulle ha gått upp ett ljus för de borgerliga utskottsföreträdarna om att de, när de nu för tredje gången har gått emot detta löntagarkrav, nu definitivt har placerat sig på arbetsgivarsidan även i denna fråga. Löntagarna har hos dessa partier inte att vänta någon förståelse på det här området, lika litet som på andra områden. Detta rimmar illa med de borgerliga partiernas försök till framtoning som löntagarvänliga. Tuktoch förmaningsorden ”det skall svida i skinnet”, som uttalades av den nuvarande statsministern, då han förklarade sin inställning till skadeståndsreglerna vid olovliga strejker, kvarstår som de borgerligas ”höga visa” för att hålla efter alltmer pressade löntagargrupper. 105 Utskottsmajoriteten försöker i betänkandet att försvara sin inställning till skadeståndsreglerna med att peka på arbetsdomstolens skadeståndsstatistik. Man framhåller att AD endast i tre fall utdömt högre skadestånd än 200 kr. Tvärtom anser vi socialdemokrater AD-statistiken vara ett dokument över att isen nu är bruten, och det finns ingen garanti för att skadestånden i framtiden ens kommer att stanna vid de nu tillämpade högre beloppen. Arbetsdomstolens domar har prejudicerande karaktär, och därför kan man anta att de förseelser mot fredsplikten som av AD ansetts vara värda den bot om 300 eller 400 kr. som nu utdömts i skadestånd kommer att ges minst samma bötesbelopp i framtiden. Och det finns ingenting som säger att AD inte kan komma att gå ännu längre när det gäller bötesbelopp för andra förseelser. Från socialdemokratin har vi av erfarenhet aldrig trott på böter och skadestånd som ett medel att komma till rätta med tvister mellan löntagare och arbetsgivare. Tvärtom vet vi att det genom lagregler och avtal, som jämställer arbetsmarknadens parter, kan skapas förutsättningar för den typ av fredlig arbetsmarknad som vårt land är beroende av för att hävda sig som industrination. Men 200 kr. har av organisationerna ansetts som ett rimligt symboliskt belopp, och därför ställer vi upp på detta.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

Herr talman! Med anledning av dagens behandling av arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 6 och därav följande reservationer 1 och 2, finner jag skäl att här i kammaren ta upp några principiella synpunkter på den arbetsrättslagstiftning som under 1970-talet i snabb takt har förändrat mycket av villkor och förutsättningar ute i företagen och på arbetsmarknaden. Oavsett vad som sagts i den tidigare debatten i dessa frågor kan jag konstatera att riksdagen och arbetsmarknadens parter under stor enighet slutit upp kring principen om behovet av ett ökat inflytande och ansvar för de anställda i våra företag och offentliga institutioner. De anställdas kunskaper och initiativ måste tillvaratas på bästa tänkbara sätt. Samspelet mellan arbetsgivare och arbetstagare måste uppmuntras och stimuleras så att det resulterar i effektivt arbetande företag och arbetsplatser och också i ett för hela samhället värdefullt gemensamt ansvarstagande. Nr 40 Det arbetsrättsliga lagkomplexet MBL som sattes i sjön, gällande från 1977, Torsdagen den är kanske en av de mest omfattande lagar, för direkt tillämpning dagligen i 29 november 1979 tusentals olika situationer ute i arbetslivet, som någonsin skapats i vårt land. Remissinstanserna var naturligt delade i olika intressegrupper. Arbetstagar — Medbestämmanparten ville gå längre än utredningsförslaget. Arbetsgivarparten redovisade — defrågor m.m. en mer återhållsam uppfattning och menade att man i lagstiftningen borde ta mer hänsyn till de informella metoder och system som under tidens gång vuxit fram ute i företagen. Dessutom borde, enligt de senares åsikt, arbetsmarknadens parter lämnas större utrymme att inom ramen för den fria förhandlingsrätten reglera inflytandefrågorna. Efter beslut i den dåvarande lotteririksdagen antogs förslaget. Dock gjordes vissa förändringar under propositionsarbetet i kanslihuset. Förslaget förändrades också beroende på lottens utslag, och de förändringarna baserades på socialdemokratiska reservationer. Lagstiftningen förutsätter att arbetsmarknadens parter genom avtal anpassar och, som det sägs, ytterligare utvecklar medbestämmandefrågorna inom de ramar som lagen ställer upp. Sådana förhandlingar pågår, och inom vissa avtalsområden har man redan träffat avtal. Många menar att det på det privata avtalsområdet drar ut långt på tiden innan man lyckas träffa ett avtal i medbestämmandefrågor. Vad ”lång tid” är i detta sammanhang måste bedömas utifrån det faktum att dessa förhandlingar inte som tidigare rör relativt begränsade områden utan omfattar stora bitar av de dagliga relationerna mellan arbetsgivare, fack och anställda. Därför förvånar det knappast att det krävs ett ordentligt mått av tålamod innan ett hållbart avtal finns klart. Dessutom torde det vara på sin plats att konstatera att lagstiftningen på flera punkter skapar problem. Detta faktum påverkar inte förhandlingarna i positiv riktning, utan tenderar snarare att försvåra möjligheten till ett framgångsrikt resultat. Med framgångsrikt resultat menar jag ett avtal som på ett naturligt sätt omfattar och harmonierar med de krav och förutsättningar som en effektivt fungerande marknadsekonomi ger. Helt naturligt kan man i efterhand konstatera att detta till sin betydelse och sina konsekvenser så omfattande lagkomplex inte, lika litet som något annat, i sin första prövade version på alla punkter kan betraktas som oklanderligt fungerande. Den erfarenhet av lagens tillämpning som finns att tillgå i dag visar att en vidare utveckling och anpassning till den mångfasetterade verklighet anställda och arbetsgivare lever i är nödvändig. Opinionen för en sådan anpassning växer sig allt starkare. Men beklagligtvis finns inte den självklara öppenheten från alla håll att diskutera utfallet av lagens praktiska tillämpning och de konsekvenser som på flera områden visat sig vara snarare negativa och verklighetsfrämmande än väl fungerande och problemfria. Vi måste som beslutsfattare och lagstiftare ta vårt ansvar och verkligen se till att vi stimulerar och också tar hänsyn till såväl olika involverade parters åsikter som de krav på förändringar som verkligheten ställer på denna lagstiftning. Jag måste tyvärr konstatera att man från socialdemokratiskt håll är både sluten och negativ till alla de olika propåer till vidareutveckling och 107 verklighetsanpassning som väckts i riksdagen och också utanför detta hus. Därför, herr talman, blev jag som ny i riksdagen inte särskilt överraskad när ifrågavarande motioner behandlades av arbetsmarknadsutskottet. Slutenheten och förenklingen av debatten är densamma här i riksdagen som i andra forum där socialdemokratiska representanter ger sin uppfattning till känna. Detta står i bjärt kontrast till den verklighet som redovisades i debatten som föregick riksdagens beslut i frågan, och för den som är intresserad av denna verklighet finns det möjlighet att gå tillbaka och förvissa sig om riktigheten i det som sagts från min sida. Av vad jag här sagt framgår med stor tydlighet att jag i denna kammare och i vårt vidare arbete efterlyser en större öppenhet i samband med den fortsatta behandlingen av dessa frågor. Tiden för en mer systematisk och omfattande översyn av arbetsrättslagstiftningen rycker närmare. Viktiga delar av lagstiftningen måste på vissa punkter justeras för att på ett bättre sätt motsvara verkligheten och de krav som vårt öppna samhällssystem ställer. Reservationerna 1 och 2 i anslutning till utskottets betänkande, herr talman, behandlar just två områden där åtgärder kan anses motiverade för att i någon mån anpassa lagstiftningen och dess praktiska hantering till vunna erfarenheter. Bertil Lidgard m.fl. yrkar i sin motion en översyn av MBL på det statliga avtalsområdet samt att staten som arbetsgivare genom ett effektivare budgeteringsoch rapportsystem motverkar att förhandlingsoch regelsystem växer ut för mycket och tenderar att bli mindre verkningsfulla. MBL som en naturlig del av den dagliga verksamheten skall självklart behandlas som en sådan. Det finns i dag behov av att hålla alla kostnader under kontroll, även dem som förorsakas av medbestämmandearbetet. En sådan kontroll skulle säkert motverka skapandet av ett ineffektivt och byråkratiskt förhandlingssystem till förmån för ett förbättrat samråd och större rörlighet. Därför, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 1 som framställts av mig och herrar Wennerfors och Svensson. Reservation nr 2 är formulerad i anslutning till Bo Siegbahns m.fl. motion angående facklig vetorätt vid entreprenadavtal. 38-40 §§ i lagen om medbestämmande reglerar detta område, och man kan utan att göra sig skyldig till alltför stora överdrifter konstatera att de mycket generella formuleringar som ges till känna i lagtexten knappast svarar mot kravet på rättssäkerhet och enhetlig tillämpning. Många praktiska exempel både från arbetsdomstolen och från arbetslivet visar att detta lagrum skapat såväl en osäker rättssituation för arbetsgivaren som en i efterhand konstaterad oriktig hantering i fackliga sammanhang. Att motverka förekomsten av s.k. grå arbetskraft på arbetsmarknaden är en viktig uppgift — tidigare beslut i denna kammare, om vilka det rått stor enighet, visar detta — men att i svepande formuleringar som skapar oklarhet i tolkningen och dessutom på ett onödigt sätt sätter en som man kan tycka självklar rättssäkerhetssituation i tvivelsmål är inte bra. Motionärerna yrkar på ett avskaffande av de nyss nämnda paragraferna, och, om detta inte bifalls, att motionen överlämnas till den nya arbetsrättskommittén för beaktande. Eftersom denna kommitté är det forum som utsetts att löpande följa tillämpningen av MBL, ter det sig från reservanternas utgångspunkt riktigt att yrka bifall till motionärernas yrkande, mom. 2. Med detta som grund, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i utskottets betänkande nr 6.

Herr talman! Dagens behandling av arbetsrättslagstiftningen står ju inte i någon som helst relation till de förväntningar på medbestämmandelagen som uttalades 1976. De uttalade förväntningarna har ju på intet sätt blivit uppfyllda. Ingen kan i dag säga att MBL är ”den största reformen sedan den allmänna rösträtten” , som den dåvarande statsministern Olof Palme uttryckte sig 1976. Ingen vill heller sprida myten om att SAF:s § 32 är avskaffad. De här myterna har flera gånger blivit avlivade. Det diskuteras inte huruvida MBL blev vad MBL egentligen utlovades att bli. Det stora debattämnet är i stället 200-kronorsgränsen för strejkböter. Arbetsköparna och statsmakterna försöker avskräcka från socialt och ekonomiskt berättigade strejker med olika repressalier, bl.a. böter. Eftersom vpk inte vill ha något strejkförbud skall, enligt vår mening, strejkböter inte heller få förekomma. Naturligtvis är 200-kronorsgränsen bättre än inga gränser alls. För en gång skull tror jag att SAP har rätt när det i reservationen säger att det ”finns anledning att tona ned skadeståndets roll vid olovliga konflikter”. Ur kapitalets och de borgerliga partiernas synvinkel är MBL en framgång. Hela den demokratiseringsdebatt som pågick i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet med krav på facklig makt på arbetsplatsen har nu kanaliserats in på samarbete på kapitalets villkor. Men varför har vi då i dag ett betänkande från arbetsmarknadsutskottet, däri stort sett alla huvudfrågor läggs åt sidan? Sju socialdemokrater med förra biträdande arbetsmarknadsministern Anna-Greta Leijon i spetsen tiger om de uppenbara problem som MBL egentligen medför — eller rättare sagt bristen på makt för de arbetande på arbetsplatsen. Är MBL den största reformen sedan införandet av den allmänna rösträtten? Har § 32 avskaffats? Även socialdemokrater måste inse att svaret på dessa frågor är nej. Då frågar man sig: Har ni helt gett upp för högerkrafternas offensiv? Tre år efter lagens antagande lägger, som en konsekvens av lagstiftningen, LO och PTK fram ett mycket dåligt förslag till avtal, långt ifrån det förslag som kom 1977. En av orsakerna är otvivelaktigt den dåliga lag som man har att arbeta med, en lag som på avgörande punkter måste ändras. Det är väl därför som nu LO och PTK förhandlar om ett avtal som är ett s.k. nollavtal, dvs. ett avtal som inte ger någonting utöver vad som bestäms i lagen. Att i detta sammanhang hänvisa till de lotterivinster som de borgerliga gjorde 1976 är, enligt min mening, helt felaktigt. Dessa lotterivinster kan inte på något sätt få påverka grundinnehållet i ett vettigt MBL-avtal. Jag tycker att socialdemokraterna då skall peka på de lotterivinster som man skulle kunna förändra och därmed få ett vettigt MBL-avtal till stånd. Redan 1976 gick vpk emot den mytbildning som skapades kring MBL och det samarbetsavtal som lagen avser att öppna väg för. De anställda skulle inte få någon avgörande makt, fredsplikten skulle skärpas och de anställda och deras fackföreningar skulle bindas upp genom att man tvingar dem att ta ansvar för rationaliseringar och effektiviseringar i det kapitalistiska näringslivet, både i företag och i myndigheter. Vpk påpekade också att det är en illusion att tro att arbetslivet kan förnyas med de gamla klasslagarna från 1928 som grund, genom nya samarbetsavtal och genom anvisningar att man kan avskeda strejkande. Vi påvisade också att man enbart sopade Svenska arbetsgivareföreningens § 32 under mattan och fortsatte att hävda Svenska arbetsgivareföreningens ledningsmetoder och garantera kapitalets ledning över arbetslivet. Visserligen ger MBL i dag — och det är dess positiva del — en utvidgad informationsoch förhandlingsrätt. Och aktiva fackföreningar kan använda sig av de här instrumenten för att påverka den fackliga aktiviteten och nå vissa resultat i förhandlingarna. Men har man förhandlat färdigt med företagsledningar eller myndigheter är det precis som före MBL — då är det § 32 och Svenska arbetsgivareföreningens stadgar som gäller. Det visade sig också ganska snabbt att vi fick rätt i vår kritik. Det dröjde bara till 1977. Kriser kom i det kapitalistiska Sverige och världen, avskedanden, permitteringar, företagsnedläggelser skedde på löpande band, och snart kom opinionen på arbetsplatserna fram till att MBL:s rätta namn var Med bibehållen ledning för kapitalet. Det har funnits många namn på denna lag, Tutan t.ex. — Nu måste ju arbetsköparna signalera en åtgärd innan den vidtas. Men med stöd av de här paragraferna och riksdagens uttalade målsättning har Svenska arbetsgivareföreningen varit på alerten under lång tid. Man har lagt fram systern för att sy in fackföreningarna i företagens arbetsorganisation och beslutsprocess. Svenska arbetsgivareföreningen har sedan mitten av 1960-talet mycket aktivt påverkat den statliga forskningen och undervisningen i arbetslivsfrågor samt byggt upp egna expertresurser. Och SAF:s tekniska avdelning framstår i dag som drivkraften och motorn i den nya arbetsorganisation och de nya ledningsprinciper som nu växer fram på arbetsplatserna. Utmärkande för 1970-talets utveckling inom arbetslivet är att de metoder för rationalisering, arbetsorganisation och arbetsledning som utarbetas inom industrin i allt snabbare takt nu också sprids till handeln, varulager och hela den offentliga sektorn — med hets och utslagning ur arbetslivet som följd. Kapitalet leder och fördelar arbetet på ett nytt sätt genom decentralisering av stabsfunktionerna, genom att företagens ledningar inom givna ekonomiska ramar delegerar viss beslutanderätt till sina chefer på mellannivå och till arbetsledarna. Arbetsledarna på alla nivåer ligger som förut kvar under företagsledningen och myndigheten. De ”nya cheferna” skall inom givna ekonomiska ramar engagera de anställda till ökade insatser för rationalisering och effektivisering av verksamheten. Det är de här principerna som ligger till grund för Svenska arbetsgivareföreningens ”nya fabriker”, som kommer att bli 1980-talets arbetsorganisation om ingenting görs. SAF:s ”nya fabriker” är inte främst ett projekt för nya fabriksbyggen av typ Volvos Kalmarfabrik. Nej, det är projekt för att på sikt Nr 40 organisera om hela arbetslivet enligt nya styrningsoch kontrollsystem som Torsdagen den SAF utarbetat. 29 november 1979 Som en konsekvens av medbestämmandelagen ger LO:s och PTK:s senaste förslag helt fritt fram för SAF:s ”nya fabriker” och ledningssystem att Medbestämmanverka, och facket föreslår där ingen motåtgärd. Det finns många exempel på — defrågor m.m. hur man bygger upp ett företag enligt principen om SAF:s ”nya fabriker”. Jag kan ta ett från den koncern där jag är anställd. Riksdagen har beslutat att anslå över 4 miljarder kronor för omstrukturering av handelsstålsindustrin och utfärdade samtidigt direktiv om företagsekonomisk lönsamhet inom fem år. Det betyder att en mängd anställda måste bort — minst 4 000. Följden blir att lokala fackföreningar slåss inbördes mellan olika orter om de jobb som blir kvar i en handelsstålsindustri som krymps utan att ersättningsjobb ordnas. Arbetslivscentrum har varit inkopplat för att studera hur rationalisering och fackligt inflytande fungerar i SSAB. Dess dom är egentligen hård, sett ur facklig synvinkel: Det blir inga resurser över för det mer långsiktiga arbetet på att förändra systemet. När man valt att ”spela med” finns det en risk att man engageras för att hjälpa företaget att hantera besvärliga problem, t.ex. nedläggningar. — Företagsledningen behåller initiativet genom att avgöra vilka frågor som skall behandlas och i vilket forum. I denna med spelarroll ligger att facket i stor utsträckning inriktas på att lösa företagens problem. Nu hör företagsledningen på, och facken tvingas ta en mängd negativa beslut inom ramen för samrådet. Så lyder domen av Arbetslivscentrum. Den nya utveckling som SSAB - Domnarvet, Luleå och Oxelösund — genomgår, och som jag hoppas inte är obekant för någon i denna kammare, har fackföreningen ingen makt att motstå. Företaglsedningen tar initiativ och driver troligtvis igenom sin vilja. Fackföreningen står där som en passiv åskådare utan att kunna ta någon som helst hjälp av medbestämmandelagen. Vetorätt mot nedläggningar, omplaceringar, rationaliseringar m.m. vore här en rimlig åtgärd för att hävda partsförhållandet på arbetsmarknaden. Men detta finns inte i medbestämmandelagen och kan inte med nuvarande styrkeförhållanden på arbetsplatserna tvingas fram i ett avtal. Det som nu övervägs konkret, när man arbetar utifrån medbestämmandelagen, är att facket skall dra sig ur alla samarbetssystem. En del fack har redan vidtagit den åtgärden. Man vill i stället upprätta partsförhållandet, göra alla frågor till förhandlingsfrågor mellan parter. Och det är väl den enda vägen i dag, när man ser framför sig vilka krav som ställs i LO/PTK-förslaget och den framtida uppgörelse som man kan tänka sig. De krav som förs fram på jobben gäller inte mer samråd och mer anpassning till medbestämmandelagen, utan makt till fackföreningen. På en så stor arbetsplats som ASEA i Ludvika kräver amn enhälligt vetorätt beträffande lönereformen, bort med ackorden, politiska rättigheter, veto mot kapitalutförsel och utlandsetableringar samt veto mot de teknologiska ill förändringarna, t.ex. datoriseringen. Det är krav som i dag skulle hjälpa arbetarna framåt. Just datoriseringen är en mycket viktig fråga. Den innebär omfattande förändringar i arbetsliver. Här ger medbestämmandelagen inte några möjligheter att ingripa mot utvecklingen. Inte heller några av de avtal som nu tecknats och som man refererar till i utskottsbetänkandet ger fackföreningen några maktbefogenheter så att man kan sätta någonting emot utvecklingen. Datatekniken medför omfattande förändringar i arbetslivet. Den blir vad de som han hand om den gör den till. Och i dag är det kapitalet som: styr över teknikens användning. Det betyder på många arbetsplatser ett helt nytt arbetsinnehåll, nya kontorsrutiner, verktygsmaskiner och industrirobotar som styrs via system av datorer. Produktionslinjer och hela produktionsprocesser styrs via data. Det kan bli omfördelningar av arbete mellan olika branscher och yrken. Den positiva effekten av förändringarna är att man kan befrias från hälsofarliga, rutinbetonade och tröttande arbetsuppgifter. Men det gåt mot detaljstyrning, utarmade arbetsuppgifter och brist på sociala kontakter. Det är vad tekniken i dag används till, där datatekniken är en viktig del. Detta är till arbetsköparnas fördel. Det har ställts krav från fackföreningarna. TCO och även LO har ställt krav på ökat inflytande över datatekniken. Något som i dag skulle hjälpa fackföreningarna en hel del vore om det fanns någon form av vetorätt, en rätt att säga nej till införande av datorbaserade system eller utnyttjande av system som redan finns. Därför har vi i vår motion 2070 krävt vetorätt för de anställdas lokala fackliga organisationer beträffande användningen av datorsystem. Vi har också krävt att de fackliga organisatioenrna skall kunna göra egna bearbetningar på arbetsköparnas bekostnad med hjälp av de datorer som finns, att de skall kunna utnyttja experthjälp i form av arbetskonsulter vid införande och förändringar av datorsystem samt att lokala fackliga organisationer skall få fullständig tillgång till underlag och utredningar som ligger till grund för förslag om datorsystem. Detta är krav som skulle flytta fram positionerna för arbetarna, som i dag verkligen är trängda av den teknologiska utvecklingens snabba frammarsch. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår i stället sammanfattningsvis att den medbestämmandelag som vi antog 1976 skall utgå från att den skall gynna en självständig facklig kamp för att uppfylla sociala mål som ett meningsfullt arbete, en godtagbar fördelning av produktionsresultatet och en arbetsmiljö anpassad till människan. Dessa krav skall således stödjas i en lagstiftning, och grunden för denna skall vara demokratiska rättigheter på arbetsplatsen. Av sådana rättigheter kan det finnas många, såsom fackets rätt att bedriva forskning på arbetsplatsen, fackets och forskares rätt till tillträde till arbetsplatsen, rätt till fackliga möten på arbetstid, rätt till politisk verksamhet, fullständig informationsoch förhandlingsrätt, lokal och central strejkrätt, Nr 40 vetorätt i avgörande frågor och även rätt till internationella solidaritetsaktioner. De här förslagen upptog vänsterpartiet kommunisterna i sin partimotion år 1976. Vi föreslår även i dag att grunden för den arbetslagstiftning vi har i dag skall vara att hjälpa fackföreningarna mot den makt som kapitalet har.

Jag kan inte låta bli att göra en reflexion kring de förhandlingar som i dag pågår mellan SAF och LO/PTK. Det är ju nu tre år sedan vi stiftade medbestämmandelagen, men dessa tre år har gått utan att den har blivit den lag eller det avtal om medbestämmande som man sade att den skulle bli. Vad är det som håller på att ske? Man kan fråga LO-ordföranden och riksdagsmannen Gunnar Nilsson om han är beredd att helt ge upp inför Svenska Arbetsgivareföreningen. Kravet på ändrade maktförhållanden på arbetsplatsen, som han talade om 1976, är ju som bortblåst i dag. Fanns det inget allvar i de orden? När lagen skulle prövas i arbetslivet blev den, som jag sade tidigare, en besvikelse. Den höll inte måttet. Makten var hos kapitalet, och besvikelsen blev stor på arbetsplatserna. Men då rusade LO-ledning och fackförbund ut och sade: Vänta skall ni få se! När vi fått ett avtal, då får vi makt. Denna visa har nu upprepats i tre år. Men med tiden har den blivit allt svagare, och framför allt har talet om ändrade maktförhållanden mattats. Kulmen på denna utveckling är väl ändå det förslag som LO och PTK har i dag. Man skulle kunna tro att det vore direkt hämtat från Svenska Arbetsgivareföreningen — om det nu inte rent av är det. Och varför vill man teckna ett avtal som inte flyttar fram positionerna? Efter tre år händer det att man lägger fram ett förslag som inte ger någon makt. Hur kan man så motståndslöst göra på det sättet? Ett undertecknande av det ”medbestämmandeavtal” som nu föreligger är för arbetarrörelsen det största nederlaget hittills i historien. Ett sådant avtal kommer, om det blir verklighet, inte att ha den minsta förankring på arbetsplatserna. Det har inte 113 diskuterats på arbetsplatserna och det stämmer inte överens med löftena från 1976. Ett sådant avtal kan man inte ha. Därför bör det i stället bli omfattande diskussioner på arbetsplatserna om hur makten i företagen skall förändras. Krav bör ställas på att medbestämmandelagen skall ändras. Vidare bör man mobilisera för att det på hösten 1982 skall företas allvarliga och genomgripande förändringar i arbetsrättslagstiftningen, så att vi får en lag som vi kan sluta riktiga avtal på.